Fru talman! Jag vill inleda med en utblick över gränserna, eftersom den handlingsfrihet som vi har i vårt land i så hög grad påverkas av utvecklingen i vår omvärld, särskilt i Europa. Två stora frågor har på senare tid dominerat det ekonomiska samarbetet inom EG, dels den svaga utvecklingen av tillväxt och sysselsättning, dels vägen till en ekonomisk och monetär union. De europeiska länderna undergår i dag en svår och utdragen anpassningsprocess, som beror både på lågkonjunktur och på strukturella, långsiktiga problem. En stabilisering av Europakonjunkturen sker förmodligen andra halvåret i år, och nästa år väntas en viss uppgång. Men många av de strukturella problemen väntar ännu på sin lösning. Sedan det europeiska valutasamarbetet i praktiken har brutit samman och valutorna flyter, råder en osäkerhet om den exakta utformningen av vägen till en monetär union. Målet ligger fast, men det förefaller i dag svårare att uppnå. Många europeiska länder har alltså allvarliga ekonomiska problem, men det är ändå positivt att alla är så medvetna om att dessa problem kan och måste lösas gemensamt mellan länderna. Fortsatt liberalisering av världshandeln och stopp för alla tendenser till protektionism är ett måste. Här är Sverige starkt pådrivande. Utan en GATT överenskommelse i december riskeras nog EG:s förhandlingsförmåga, och därmed skulle Sveriges medlemskapsdiskussioner kunna försenas. Frihandeln är också mycket viktig för utvecklingen i de öst och centraleuropeiska länderna, som kämpar med de astronomiska problem som kommunismen efterlämnade. Målet för det europeiska tillväxtinitiativet är jobb, jobb och åter jobb -- riktiga jobb. Ingen europeisk regering eller ekonomi kan ensam häva sig ur problemen. De flesta länder har så stora finanspolitiska obalanser att kortsiktiga konsumtionsstimulanser i ett land skulle få direkt negativa effekter. Gemensamma tag kan å andra sidan ge dubbel utdelning: styrkan i tillväxtåtgärder på europeisk nivå blir, om de samordnas väl, större än summan av de enskilda ländernas satsningar. Det råder betydande samstämmighet om att den höga arbetslösheten och den låga tillväxten måste angripas inom ramen för en strategi med sunda offentliga finanser och låg inflation. I Europa såväl som i Sverige gäller just detta att sunda statsfinanser ger utrymme för den effektivaste stimulansen, nämligen lägre räntor. Man måste konstatera att det även utanför Europa finns orosmoln i form av svag, om ens någon, tillväxt i Japan. Men det finns också glädjeämnen; en stabil, om än långsam, återhämtning i den amerikanska ekonomin. Fru talman! I Sverige plågas vi i dag av två stora problem: arbetslösheten och budgetunderskottet. För ett halvår sedan skulle jag också ha lagt till ett tredje: finanskrisen. De fallande räntorna och utvecklingen i övrigt har emellertid bidragit till att marknaden för fastigheter har stabiliserats och prisfallet planat ut något. Därmed har också läget för kreditinstituten, särskilt bankerna, förbättrats. Arbetslöshet och budgetunderskott skulle kunna växa oss över huvudet. Men de problemen går att lösa. Den svenska ekonomin har hittills i år utvecklats svagt, men nu syns tydliga tecken på en återhämtning. Nästa år väntas BNP växa med nära 2 %, och för 1995 kan tillväxten bli nära 3 %. Arbetslösheten är det värsta problemet. Den orsakar utslagning och sociala problem. Den kan leda till ett hårt samhälle med grogrund för främlingsfientlighet och bristande solidaritet mellan människor. Det är svårt att komma ur ett sådant samhälle om man en gång har fastnat. Vi är inte där ännu, men det är ganska bråttom. Det är faktiskt inte AMS-jobb som är framtiden, utan riktiga jobb inom produktionen. Budgetunderskottet innebär ju att statsskulden växer snabbt, och när statsskulden växer går mer och mer av skatterna till räntebetalningar i stället för till utbildning, sjukvård eller äldreomsorg. Vi skulle vältra över skulden på våra barn och barnbarn om vi inget gjorde. Detta vore orättvist. Man bör veta att den kanske viktigaste orsaken till dessa obalanser är baksmällan efter 80-talets låneoch spekulationskarusell. Priserna på tillgångar har sjunkit, och lånen har överstigit tillgångarnas värde. Både företag och hushåll har därför varit tvungna att använda en stor del av inkomsterna till skuldsanering; att betala räntor på lån och betala tillbaka lån. Den proposition som jag presenterar i dag kan sammanfattas i fyra delar, som alla angriper dessa problem. Förslagen skall öka den ekonomiska aktiviteten och ge företag och marknadsaktörer den extra knuff över tröskeln som krävs för att de skall våga satsa framåt, våga expandera och våga nyanställa fler människor. För det första: Förhandlingarna med EG sker nu i ett snabbare tempo, med sikte på medlemskap den 1 januari 1995. Detta är mycket viktigt för att locka hit och hålla kvar investeringar, både svenska och utländska. Medlemskapet gör Sverige attraktivt för företag och investeringar, och det är investeringar i företag som skapar jobb och välfärd. För det andra: Saneringsprogrammet för de offentliga finanserna fullföljs. Statens lånebehov skall minska och statsskulden stabiliseras. I propositionen konkretiseras stora delar av det första steget i det femåriga program som riksdagen antog i juni. Det skulle normalt ske först i nästa års budgetproposition, men det är viktigt att göra det nu för att skapa säkerhet. Programmet innehåller besparingar i fråga om bl.a. tandvård och läkemedel. Vi föreslår en ny, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med höjda egenavgifter, som minskar anspråken på arbetsmarknadsfonden och statens lånebehov med mer än 6 miljarder kronor. På några års sikt minskar också utgifterna genom att den rundgång som finns i dag mellan a-kassa och åtgärder bromsas. Förslag om minskade utgifter inom lönegarantisystemet kommer också att läggas fram. Statsfinanserna förstärks dessutom genom att miljö och punktskatter indexeras. Det ökar inkomsterna under saneringsperioden fram till 1998 med ca 7,5 miljarder kronor. Nära två tredjedelar av dessa skatter har en klar miljöprofil. Då har jag ändå inte räknat tobaksskatten som miljöskatt, vilket säkert många ledamöter i denna kammare skulle göra. Miljöprofilen har en dubbel fördel, eftersom både den ekonomiska och den ekologiska skulden minskar. För det tredje förbättras villkoren för de mindre och medelstora företagen ytterligare genom förslagen. Detta sker genom lägre skatt för egenföretagare, genom anpassning av arbetsrätten till den verklighet som de mindre och medelstora företagen möter och genom förbättringar i tillgången på privat riskkapital, främst genom kvittningsrätt och slopad dubbelbeskattning. Den ekonomiska bedömningen visar att lönsamheten inom näringslivet nu ökar ganska ordentligt och att den ligger kvar på en hög nivå framöver. En sådan lönsamhetsökning är helt nödvändig för att få expansion i näringslivet -- man kan nämligen inte ha framgångsrika företag som investerar och ger jobb om man inte accepterar och t.o.m. gillar framgångsrika företagare. För det fjärde införs ett generellt anställningssstöd, GAS, för att förkorta den tid som normalt förflyter mellan produktionsökning och nya jobb. Under år 1994 kommer de som nyanställer och ökar sin sysselsättning jämfört med nivån i september i år att få en rabatt med 15 procentenheter på arbetsgivaravgifterna. Jag har tidigare varit skeptisk till sådana stödformer men har ändrat mig. Läget på arbetsmarknaden är nu så allvarligt att även något ovanliga metoder måste prövas. Och läget i ekonomin är faktiskt nu precis det rätta. Det generella anställningsstödet, GAS, hade inte fungerat under nedgångsfasen för ett halvt eller ett år sedan, och det skulle vara meningslöst i en uppgång med full fart -- om ett eller två år. Men just nu ser vi en begynnande uppgång med ökad produktion och ökad orderingång. Det syns inte minst i den extremt stora övertiden. Vanligen tar det upp till ett år innan övertid omvandlas till nya jobb -- med detta generella anställningsstöd bör den tiden kunna förkortas rejält så att jobben tidigareläggs. Subventionen blir ju störst om de nya jobben kommer redan i höst eller i början av nästa år. Förslaget om GAS kan ses som ett tillfälligt komplement till de arbetsmarknadspolitiska medlen och ett ovanligt lönsamt sådant för samhället, eftersom subventionen bara är en dryg tiondel av lönekostnaden -- att jämföras med t.ex. 100 % eller näst intill. GAS kommer att öka rörligheten på arbetsmarknaden och stärka de arbetslösas situation, särskilt i kombination med förändringarna i arbetsrätten. Hela arbetsmarknaden blir mer flexibel, och det bidrar till att snabbare få fram de nya jobben. Jag tror inte att de här åtgärderna var för sig är någon mirakelmedicin som löser alla problem, och man kan inte välja ett av förslagen och strunta i resten. Däremot är jag helt övertygad om att detta sammantaget och i kombination med de strukturella reformer som redan har gjorts kan ge just den där extra knuffen som behövs för att ekonomin snabbare skall komma in i en god cirkel. Fru talman! Förtroende har både en ekonomisk och en psykologisk dimension. Från ekonomisk utgångspunkt förstärks förtroendet genom att återhämtningen nu blir allt tydligare. Den starka ökningen av exporten -- exportvärdet har ökat med 16 % i år -- ger spridningseffekter till resten av ekonomin. Under den senaste tremånadersperioden har orderingången ökat med ungefär 5 % på exportmarknaden och med 3 % på hemmamarknaden. Konsumtionen väntas nu sluta falla, till stor del därför att hushållens skuldkonsolidering -- avbetalning på lån och sådant -- har gått ovanligt snabbt. Industriproduktionen har faktiskt ökat varje månad hela året, och industrins orderstock var i augusti ungefär 13 % högre än för ett år sedan. Antalet varsel på arbetsmarknaden och antalet konkurser är klart mindre än för ett år sedan. Till detta hör också att inflationen är fortsatt mycket låg. Trots deprecieringen av den svenska kronan ökar konsumentpriserna med bara ca 4,5 % i år och med blygsamma 2,5 % nästa år. Den underliggande inflationen är ännu lägre -- kring 1,5 % båda åren. Räntorna har, som alla vet, sjunkit rejält. Sedan våren 1992 har den korta räntan sjunkit med ungefär 4,5 procentenheter och den långa med ungefär 2. De offentliga finanserna uppvisar också en förbättring från ett mycket stort underskott i år på nästan 210 miljarder kronor. Förstärkningen nästa år är nära 25 miljarder kronor, och underskottet minskar ytterligare 1995. Förbättringen är faktiskt större för staten, men det motverkas av att AP fondens överskott minskar och av att kommunsektorn har underskott. Budgetunderskottet beräknas för innevarande budgetår också till ungefär 210 miljarder kronor och statens lånebehov till knappt 270 miljarder kronor, dvs. samma siffror som jag redovisade för några veckor sedan. Lånebehovet är fortsatt mycket stort, och förtroendet för svensk ekonomi kräver att alla medverkar till att reducera detta lånebehov. Förtroendet kräver att såväl investerare som företag och konsumenter kan lita på att underskottet arbetas bort. Förtroendet kan också ökas genom att klarhet skapas om framtiden, bl.a. genom att politikerna talar om vad de ämnar göra, även om beskeden inte alltid är så lättsmälta. När det gäller att ge även obehagliga besked är Socialdemokraterna oerhört undanglidande. Bengt Westerberg kallade i partiledardebatten detta för bisatspolitik: Behovet av kärva tag för att klara statsfinanserna förnekas förvisso inte, men de nämns först i bisatser och i mycket oprecisa ordalag. Regeringens konkreta besparingsförslag har med få undantag avvisats. Detta undanglidande från de svåra besluten skapar tyvärr en osäkerhet som i slutändan drabbar -- inte regeringen utan de arbetslösa! Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja återkomma till arbetsmarknadens flexibilitet. I hela Europa pågår nu en diskussion om hur våra ekonomier skall kunna göras bättre på att skapa nya jobb. I Sverige har vi det faktiskt bättre förspänt än i de flesta andra länder därför att långtidsarbetslösheten ännu inte har bitit sig fast. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden är faktiskt inte högre än under 1984. På kontinenten däremot har nästan hälften av alla arbetslösa varit utan jobb i mer än ett år. Dit vill inte vi komma. I går inleddes EG-kommissionens stora jobbkonferens. En av de faktorer som kommissionären för arbetsmarknadsfrågor framhävde var behovet av att minska regleringarna på arbetsmarknaden. Han efterlyste vad han kallade en ny solidaritet mellan dem som har arbete och dem som inte har det. Regler och löneprinciper får då inte bara gynna dem som redan har ett jobb utan måste anpassas så att den som inget har får ökade chanser. För mig är detta den absolut viktigaste fördelningspolitiska frågan under hela 90-talet. Det är en av de tre faktorer som den svenska regeringen särskilt har pekat på i vårt bidrag till Delors vitbok om tillväxt och sysselsättning. För att den svenska ekonomin skall kunna generera alla de nya jobb som krävs under 90-talet måste förvisso villkoren för företag och företagare vara goda, konkurrens finnas i rejäla doser och dynamik och utveckling prägla alla verksamheter. Men detta räcker ändå inte om inte arbetsmarknaden är flexibel, rörlig och har viss lönespridning. Sverige möter redan i dag ökande konkurrens från Asien och från de länder i Öst och Centraleuropa som har frigjort sig från kommunismen. Människorna där har god utbildning men låga löner. Vissa jobb kommer att flytta dit. Därför måste vi i Sverige skaffa oss tillräcklig utvecklingskraft -- inte statisk konkurrenskraft genom en undervärderad valuta utan dynamisk utvecklingsförmåga så att nya idéer och kreativa processer kan komma i gång och byggas på. Forskning och utbildning som höjer människors kompetens är centralt men också en öppenhet och frihet från gamla regler och tankar om hur produktion skall organiseras. Jag har ingen färdig lösning på detta. Men ett av de områden som hittills har varit tabubelagt i Sverige, nämligen lönebildningen och lönespridningen, måste kunna diskuteras. Ungdomslöner är en sådan fråga. Frågan om högre lön efter lång utbildning är en annan. Om fler människor skall kunna lockas till mer utbildning måste det nog finnas en belöning i form av bättre lön. Jag tror att många med mig tycker att det är ganska rättvist att den som kan mer också får mer betalt. Och för att inte ungdomar och andra skall fastna i låglönejobb, ingångsjobb, måste vidareutbildning och vuxenutbildning uppmuntras ordentligt. Regler som hämmar rörligheten på arbetsmarknaden måste ses över. Den som funderar på att byta jobb måste våga göra det, så att fler av dem som står utanför får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen måste utformas så att rundgång motverkas, eftersom all erfarenhet tyder på att aktiviteten, energin, för att ordna jobb ökar dramatiskt, både för den enskilde och på arbetsförmedlingen, när det finns risk för utförsäkring. De nya regler som vi föreslår innebär att långtidsarbetslösheten på det viset motverkas. Fru talman! Vi satsar i Sverige mycket stora belopp på den mera traditionella arbetsmarknadspolitiken. Detta är nödvändigt, men det är ändå inte AMS, AMU eller ALU som skall trygga framtiden för dem som har haft oturen att bli arbetslösa. Det är riktiga jobb som behövs. Med dagens proposition blir grunden fastare för en sådan utveckling. Målet är att kunna halvera arbetslösheten under 90-talet. Det går att göra det.

Fru talman! Vid sju tillfällen under de senaste två åren har finansministern inför denna kammare redovisat sin syn på det ekonomiska läget. Vid samtliga dessa tillfällen har Anne Wibble tvingats revidera sina prognoser för den svenska ekonomin. Gång efter gång har hon tvingats konstatera att verkligheten har varit dystrare än hennes alltför ljusa prognoser har visat. I dag är det dags igen. Den här gången är det prognoserna från i våras som skall begravas. Nu ligger det återigen nya siffror på riksdagens bord. Tillväxten för 1993 blir sålunda inte minus 1,4 %, som finansministern trodde i januari. Den blir heller inte minus 1,7 %, som hon trodde i april. Nu är dagsnoteringen att ekonomin krymper med Ett sådant dåligt BNP-resultat har ingen finansminister före Anne Wibble kommit i närheten av. Jag kan också nämna arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten kommer i år inte att uppgå till 200 000 personer, som Anne Wibble trodde i januari förra året. Den kommer heller inte att uppgå till 297 000 personer, som hon hoppades i våras. Nu räknar hon med att arbetslösheten blir 8 %, dvs. att 345 000 svenskar kommer att vara öppet arbetslösa under detta år. Till detta skall läggas drygt 300 000 personer som finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den kanske största prognosmissen gäller faktiskt någonting annat, åtminstone om man mäter med regeringens egna mått. I den första regeringsförklaring som Carl Bildt läste upp från den här talarstolen hösten 1991 stod följande att läsa: ''de offentliga utgifterna - - skall minska som andel av landets samlade produktion. Därmed skapas utrymme för att inom ramen för en stram finanspolitik sänka skattetrycket och därmed återvinna utvecklingskraften i ekonomin.'' Det var ord och inga visor. Det var precis detta som Moderata samlingspartiet hade sagt i årtionden. Här skulle minsann regeras. Anne Wibble blev den som fick sköta det regerandet. Men hur blev det med de stolta orden om minskade offentliga utgifter som skulle finansiera skattesänkningar och bana väg för ökad tillväxt? Hur blev det med utgifterna, tillväxten och skatterna? I dag vet vi svaret. Utgiftskvoten, dvs. de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten, blir inte lägre än de 63 % som man talade om 1991. Inte heller blir utgiftskvoten lägre än de 64 % som regeringen trodde att den skulle bli i sin första finansplan. Inte heller blir den 71 %, som man trodde i april. I dagens proposition anger man i stället att utgiftskvoten ökar till smått ofattbara 74,5 % av bruttonationalprodukten. De offentliga utgifterna kommer att uppgå till drygt 1 000 miljarder kronor. Sverige har därmed den högsta offentliga utgiftsandelen av samtliga OECD-länder. Bara sedan 1991 har de offentliga utgifterna ökat med 150 miljarder kronor. Aldrig tidigare i Sveriges historia har någon finansminister redovisat en sådan siffra -- aldrig Gunnar Sträng, aldrig Kjell-Olof Feldt, inte ens Ingemar Mundebo. Hur hänger detta ihop, när regeringen har presenterat det ena sparpaketet efter det andra? Hur kan utgifterna trots detta fortsätta att öka, dessutom med en moderatledd regering? Svaret är lika enkelt som det har varit förödande för människors välfärd och trygghet. Den nuvarande regeringen har inte förstått vad de grundläggande obalanserna i den svenska ekonomin beror på. Regeringen, med Anne Wibble i spetsen, vägrar att förstå att roten till den ekonomiska krisen är den låga efterfrågan i den inhemska ekonomin. Det är den som gör att produktionen faller och sysselsättningen minskar. Arbetslösheten ökar kraftigt, och med den ökar de offentliga utgifterna för bl.a. kontantstöd. Samtidigt viker de offentliga inkomsterna till följd av den låga aktiviteten i ekonomin och den höga arbetslösheten. Därmed ökar också budgetunderskottet, vilket i sin tur gör att statsskulden växer och att räntebördan blir allt tyngre. Så ser sambanden ut. Det här ekonomiska förloppet är unikt. Aldrig någonsin tidigare har Sverige befunnit sig i den här situationen, men den svenska ekonomin uppvisar påfallande likheter med den finska. Där liksom här förmår inte exporten, som nu växer i vårt land, hejda BNP-fallet då den inhemska efterfrågan -- när det gäller kommuner, detaljhandeln, transporter, byggandet och allt som tillhör den sektorn -- faller som sten. Arbetslösheten fortsätter därför att öka också nästa år, liksom budgetunderskottet och upplåningsbehovet. Initierade bedömare menar att den svenska ekonomin befinner sig i samma läge som den finska ekonomin gjorde för ett år sedan. Vi har ännu inte sjunkit lika djupt som Finland, men för varje dag som går pressas Sverige allt djupare ner i depressionsspiralen. Finlands väg tycks vara vår. Det är däri den djupa tragiken och den oerhörda faran ligger i den utveckling som vi nu ser framför oss. Så här är det, Anne Wibble.

Det är resultatet av politiken. Vilken slutsats drar då regeringen av att man inte har lyckats leva upp till sin egen ambition att minska de offentliga utgifterna och öka tillväxten? Har man insett att det därför inte går att sänka skatterna? Svaret är som ni alla vet -- nej. Om bara några veckor kommer regeringen att föreslå riskdagen att ytterligare skattesänkningar skall genomföras. Men de förslagen förstärker orättvisorna i vårt samhälle. Den rättvisa fördelningen sätts på undantag. Folkpartisten Anne Wibble, som var en varm tillskyndare av skattereformen, medverkar nu till att riva upp en av skattereformens hörnpelare -- att det skall vara balans mellan skatt på arbete och skatt på kapital. Nu är det inte första gången detta sker under den här regeringens mandatperiod. Politiken har genomgående varit inriktad på att sänka skatten på kapital men att höja den på arbete. Det kan var och en konstatera genom att titta i sin egen plånbok och göra en kalkyl för det egna hushållet. Regeringens skattepolitik är inte bara orättvis och inkonsekvent i förhållande till skattereformens principer. Den är också ekonomiskt ohållbar. Någonstans utmed den enda vägen glömde regeringen nämligen bort sina egna ord från rivstarten hösten 1991. Kom ihåg vad man sade: Först lägre andel offentliga utgifter, därefter sänkta skatter. Nu blir det inte så. Det blir i stället precis tvärtom. Det blir som en annan ledamot av denna kammare, herr Lars Tobisson, en gång förutspådde. Han sade att vi först skall sänka skatterna och sedan skall vi se vad vi skall spara. Var det verkligen så centerpartister och folkpartister ville ha det när de gick med i den här regeringen? Fru talman! Vi har nu hört finansministerns anförande. Jag har under några sena kvällstimmar i går och en stund på morgonen i dag haft tillfälle att läsa hennes ekonomisk-politiska proposition. Det är en proposition som beskriver de många prognosmissar som jag nyss har pekat på. Efter detta måste jag ställa en fråga till var och en som lyssnar på den här debatten: Är det verkligen någon som tar Anne Wibble på allvar längre? Tror någon på vad hon säger? Hon står nu för sjunde gången på två år i den här talarstolen och hävdar att sysselsättningen, budgeten och statsfinanserna är under kontroll. Jag tror faktiskt att de allra flesta hör att det ekar tomt när finansministern förkunnar sitt budskap. Den proposition som presenteras i dag innehåller inte ett enda förslag som bryter den ekonomiska nedgången. Det är sannerligen en dyster läsning. Trots att konkurrensläget för exportindustrin har förbättrats avsevärt fortsätter fallet utför för den svenska ekonomin. Tillväxten, arbetslösheten, statsfinanserna -- de viktigaste kurvorna i vår ekonomi pekar fortfarande åt fel håll. Jag påstår inte att allt det här är regeringens fel. Det vore inte seriöst. Men jag påstår att regeringens politik har fördjupat och förvärrat krisen. Jag påstår dessutom att regeringens attityd och hållning har legat den i fatet, då man har utformat den ekonomiska politiken. Vi minns t.ex. talet om den enda vägen. Vi kommer ihåg självsäkerhet, trots misstag. Vi har inte glömt den nedlåtande attityden gentemot oss i opposition. Men låt oss trots det försöka att gå vidare. Så här i efterhand vore det t.ex. ganska klädsamt om finansministern åtminstone på en enda punkt kunde erkänna att regeringen har haft fel och att vi socialdemokrater har haft rätt. Redan i vårt ekonomisk-politiska program och i vår motion i januari 1992 varnade vi för en politik som skulle minska den inhemska efterfrågan och därmed hämma tillväxten och öka arbetslösheten. Vi skrev följande: ''I nuvarande svaga konjunkturläge, med dålig tillväxt och stigande arbetslöshet, finns det heller inga stabiliseringspolitiska skäl att ytterligare strama åt ekonomin. Regeringens förslag att genomföra en ytterligare åtstramning av efterfrågan leder bara till ännu lägre produktion de närmaste åren och ännu högre arbetslöshet.'' Detta skrev vi i januari 1992. Vi blev hånade. Inte minst min företrädare Allan Larsson fick löpa gatlopp för den typen av förutsägelser. På varenda punkt som vi har kritiserat regeringen på kan vi med facit i hand konstatera att vi har fått rätt. Dess värre insåg inte regeringen vilka dramatiska konsekvenser åtstramningspolitiken skulle få för tillväxten och sysselsättningen. I motion efter motion har vi pekat på den inhemska efterfrågans fall och dess betydelse för den ekonomiska krisen. Regeringen har fortsatt sin enda väg -- dag efter dag, arbetslös för arbetslös. Inget fick regeringen att ändra vägval. Mot bakgrund av att regeringen konsekvent har vägrat att lyssna till varningarna för åtstramningspolitikens förödande konsekvenser faller ansvaret mycket tungt för depressionen på regeringen och på dess finansminister Anne Wibble. Efterkrigstidens största politiska misslyckande i Sverige och att massarbetslösheten har fått fäste är numera, tyvärr, ett faktum. Fru talman! Sverige behöver en annan politik. Vi behöver samlas kring en ny politik som för oss ur den ekonomiska krisen. Inget är viktigare än detta. Det vi har sett från regeringens sida i dag motsvarar inte kraven på en sådan ny politik. Propositionen är en besvikelse. Vi socialdemokrater är trots det beredda att ta vårt ansvar och i samverkan med er andra vara med och forma ett Sverige där alla och envar känner trygghet, frihet och delaktighet. Det är det som politiken, också den ekonomiska, nu måste handla om. Utan den typen av grund i moral och etik och i rättvis fördelning går det aldrig att kräva stora uppoffringar av ett folk och en nation. Det är sådant vi har framför oss. Mot den bakgrunden är de år vi har bakom oss en belastning. Förtroendet för politiken och politikerna har brutits. Därför måste vi starta igen. Vi måste samlas och sluta upp omkring en politik som utgår ifrån full sysselsättning och rättvis fördelning.

Fru talman! En facklig företrädare på det petrokemiska företaget Neste Polyeten i Stenungsund berättade för mig häromdagen att företagsledningen nyligen skrivit upp prognosen för årets vinst från 0 till 310 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 350 000 kr per anställd. Tyskland, går strålande, och övertidsuttaget slår alla rekord. Trots detta, varslar nu företaget 25 Man kan hitta en rad andra exempel inom exportindustrin på denna kombination av en starkt stigande vinst och ett övertidsuttag med oförändrad eller t.o.m. reducerad personalstyrka. Ägarna kan se fram emot ökande utdelningar och lägre skatt. De anställda, som får gå, får minskat arbetslöshetsunderstöd. Kommunerna där dessa människor bor får därmed minskade skatteinkomster och på sikt ökade utgifter för socialbidrag. I regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken sägs: ''Det gynnsamma kostnadsläget gör det möjligt för svenska företag att öka produktionen genom ökade marknadsandelar både på export och hemmamarknaderna.'' Att kostnadsläget gör detta möjligt, det stämmer. Men precis som efter devalveringen 1982 använder de flesta företag fördelen med den låga kronkursen till att öka sina vinster. Deras ägare behöver inte vare sig nyinvestera eller nyanställa. Varför skulle man göra det när man kan leva gott på den manna som ramlar ner från himlen i form av devalveringsvinster och skattesänkningar? Det är sant att många företag, särskilt små och mellanstora företag med inriktning på hemmamarknaden, i dag behöver mer pengar för att kunna sysselsätta fler människor. Men regeringens förslag till skattesänkningar innebär att man urskillningslöst smetar ut de knappa pengar staten har -- eller snarare kanske jag skall säga: som staten inte har -- över alla. Särskilt gynnas de företag som delar ut vinsterna till aktieägarna i stället för att investera vinsterna i produktionen. Resultatet blir att alla de företag som verkligen behöver stödet ändå inte får tillräckligt med resurser för att kunna överleva. Det finns en ljuspunkt, nämligen GAS, stödet till företag som nyanställer. GAS är bättre än JAS! Det skulle man kunna säga. Det var kanske tur den här gången att regeringen inte läser Vänsterpartiets motioner och inte vet vilka av våra förslag som avslagits. Annars hade man upptäckt att vi i Vänsterpartiet hade just ett sådant förslag i våra motioner i våras. Då hade förslaget kanske inte fungerat som Folkpartiets alibi för att ställa upp på moderaternas politik i övrigt. Men vi avstår gärna från upphovsrätten. Idén har för övrigt lanserats av Gösta Rehn för länge sedan. Vi får hoppas att förslaget kommer i tid så att företaget Neste Polyeten och andra företag som är i full färd med att avskeda folk hinner ändra sig. Regeringen vill se det stora övertidsuttaget som tecken på att högkonjunkturen är nära, men det konkreta resultatet av övertiden är att färre människor jobbar mer och att fler blir arbetslösa. Det går att sammantaget arbeta mer och samtidigt fördela arbetstiden jämnare, så att fler får arbete inom en växande arbetstidsmängd. Man borde omedelbart sänka taket för tillåtet övertidsuttag. Det borde inte utgöra ett hinder att Vänsterpartiet ganska länge drivit också denna fråga. Äntligen verkar det som att insikten om att det långsiktigt är nödvändigt att fördela arbetstiden jämnare ökar. Vuxna svenskar förvärvsarbetar redan genomsnittligt mindre än sex timmar om dagen. Det visar att sextimmarsdagen är en fråga om omfördelning, snarare än en fråga om totalt kortad arbetstid. Vi har inom Vänsterpartiet stora förhoppningar om att den frågan på allvar återigen skall vakna till liv. Vi vet att det inom fackföreningsrörelsen pågår diskussioner om att ta ett första steg år 1995. Omfördelning av arbetstider kräver omfördelning av inkomster. Svenska folket lever inte över sina tillgångar, tvärtom produceras i Sverige i år mer än vad som förbrukas av varor och tjänster; detta trots att vi producerar långt under vad som skulle vara möjligt om alla resurser används. Det privata sparandeöverskottet blir i år ungefär lika stort som det offentliga sparandeunderskottet. Det är således i grunden en fördelningsfråga, dvs. att flytta pengar från höginkomsttagares och börsklippares passiva sparande till låginkomsttagares och producerande företags effektiva efterfrågan. Regeringen tycks snarare vägledas av den omvända doktrinen: Till den som har skall varda givet. Jag hörde ekonomen Pia Nilsson på radion i morse. Hon påpekade att de egenavgifter till den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen som nu föreslås av regeringen fungerar så att låginkomsttagare betalar mer av sin inkomst än höginkomsttagare. Höginkomsttagare slipper nämligen betala avgift för inkomster över ca 250 000 kr om året. Jag antar att regeringen också tänker låta avgiften vara avdragsgill i deklarationen, vilket betyder att de som tjänar mer än det beopp som anges som brytpunkt, nämligen ungefär 200 000 kr, också får en extrarabatt på avgiften. Regeringen vill framställa det här förslaget om egenavgifter som en del av programmet för att sanera de offentliga finanserna. Men, precis som någon tidigare sade: En kråka är en kråka, även om man försöker kalla den för en kanariefågel. Egenavgifterna tas ur samma kaka som skatterna. Regeringsförslaget innebär att den del av arbetslöshetens kostnader som i dag bärs av skattebetalarna gemensamt, och med arbetsgivaravgifter som tas ut på hela lönesumman, minskar. Effekten blir inte en sanering av de offentliga finanserna, utan det blir en omfördelning i fel riktning. Det är mer rättvist att göra som Vänsterpartiet föreslår, nämligen att höja skatten för höginkomsttagare. I mitt nästa inlägg ämnar jag komma tillbaka till Socialdemokratins inställning till bl.a. de här egenavgifterna. Det är en mycket viktig och intressant fråga. Regeringen skriver i propositionen att en bra barnomsorg, en skola med hög kvalitet och en effektiv sjuk och äldreomsorg främjar näringslivet. Jag undrar vad mina f.d. kolleger bland kommunpolitikerna i Göteborg tänker när de får ta del av detta. Regeringens partikamrater planerar där femtonprocentiga sparbeting för att operera bort ett underskott som man tror i år blir i storleksordningen 1 miljard kronor. Detta underskott är till mycket stor del förorsakat av indragning av statliga pengar. Magnusson har använt oehört starka ord för att beskriva den enormt svåra sociala situation som finns i Göteborg. Jag tror att Göteborg hör till de allra mest drabbade kommunerna. Men det finns också andra kommuner som är i en liknande situation. Gudrun Schyman sade i partiledardebatten att politik är att välja, och det gäller i högsta grad frågan om den kommunala ekonomin. I dagens lågkonjunktur kan både privat och offentlig konsumtion öka genom effektivare användande av produktionsförmågan. Men långsiktigt måste vi politiker tydligt våga säga att det är viktigare med tid och omtanke för barnen på dagis och för gamla på sjukhemmet än med ny bil eller fler kanaler på Vi måste också noga tänka igenom vad förslagen till ändringar i socialförsäkringssystemen får för konsekvenser för kommunerna. En partikamrat till mig som är kommunalpolitiker i Finspång har räknat på vad de kortare ersättningsperioderna i förslaget om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring leder till för kommunen. Upp till ca 1 000 personer kan bli utförsäkrade där redan nästa höst, vilket kan leda till ökade kommunala utgifter för socialbidrag på kanske 20--30 miljoner kronor. Det är en oerhört tung utgift för en kommun med ungefär 23 000 invånare. De olika förslagens följder för miljön måste också noga studeras. Det är ett steg i rätt riktning att regeringen nu föreslår att man realsäkrar energi-, miljö-, tobaks-, och alkoholskatter. Men om miljöskulden skall minskas, som finansministern här nyss sade, och avvecklingen av kärnkraften skall klaras krävs faktiskt mer. Det som hänt de senaste dagarna med stillastående reaktorer visar att behovet av investeringar i förnybara energikällor är akut. För att dessa investeringar skall komma till stånd krävs det att priset på miljön inte bara följer inflationen utan ökar snabbare än priserna i genomsnitt. Jag vill veta var regeringen står i dessa frågor. Hur skall man klara av att reducera miljöskulden? Om man skall anstränga sig att hitta positiva ting i propositionen, och i finansministerns tal här i dag, kan man notera att det nu talas mer om samordnade åtgärder mot arbetslösheten i Europa. Man anar en mer kritiskt hållning till Maastrichtavtalets ensidiga inriktning på inflationsbekämpning. Men fortfarande är regeringens beskrivning av vad ett svenskt medlemskap i den Europeiska unionen innebär en blomstermålning. Konjunkturinstitutet anser i sin höstrapport att orsakerna till den svenska krisen till största delen måste sökas här hemma. De skriver att länder med växelkursanknytning till EG-valutan -- exempelvis Sverige -- tvangs hålla en betydligt högre räntenivå än vad som varit motiverat med hänsyn till den svaga inhemska efterfrågeutvecklingen. anpassningen? Jag skall komma tillbaka till denna fråga i ett senare inlägg. Vänsterpartiet anser att Sveriges ekonomi mår bättre utanför än innanför den Europeiska unionen. Men vi anser inte att det är någon dans på rosor för Sverige att stå utanför. Det är inte heller någon enkel uppgift att ta sig fram längs den smala stigen mellan arbetslöshetsavgrunden och underskottsträsket. Det finns ett sug efter enkla svar på svåra frågor. Men det finns ingen patentlösning på Sveriges djupa och långsiktiga strukturella problem. Statsskulden är förfärande stor. Den är nu större än 100 000 kronor per invånare, och bara räntorna på den kostar oss var och en i genomsnitt 10 000 kronor om året. Det är inte vänsterpolitik att strunta i dessa underskott, om nu någon till äventyrs skulle tro det. USA från världens största fordringsägare till världens största gäldenär. Antonia Axelsson Johnsson var den som talade varmast för ofinansierade skattesänkningar på Folkpartiets landsmöte. Det är ingen slump att det är så. Överklassen har alltid tjänat mest på stora offentliga skulder. Den kan öka både förmögenhet och makt när den har stora fordringar och räntekrav på staten. Enligt regeringens egna gissningar ligger den öppna arbetslösheten kvar på 8 % år 1995. Det kommer då att ha gått fyra år med denna arbetslöshetsnivå. Vi vet utifrån erfarenheten i andra länder att vi då får en armé av främst unga människor som inte känner sig behövda, som aldrig har haft ett fast jobb och som har litet hopp om att någonsin få ett. Finansministern talade här nyss vältaligt om den situation som vi kan hamna i. Men det verkar inte som att hon inser att vi faktiskt redan 1995 kommer att ha fastnat i massarbetslösheten. Om vi fortsätter längs regeringens s.k. enda väg har vi redan då hamnat i tvåtredjedelssamhällets, eller om det nu är trefjärdedelssamhällets, förgårdar. Överklass och välbeställd medelklass kommer att ha fått det bättre ren materiellt, särskilt om man jämför sig med underklassen. Men de som har det bra i dag kommer också att allt tydligare få känna av de egna nackdelarna: ökande gatuvåld och brottslighet, glassplitter på villamuren, tredubbla lås på dörrarna. Högerpolitik kan inte klara både full sysselsättning och sanerade statsfinanser. Det grundläggande villkoret för detta heter solidaritet, att de som har det hyggligt inser att solidaritet och rättvisa i längden är bra också för dem själva, även om det på kort sikt innebär att de får finna sig i högre skatt och lägre inkomster. Det handlar inte om välgörenhet, utan om självinsikt och verklighetsförankring. Herr talman! Statsministern sade i partiledardebatten att han var marxist i den meningen att han liksom Marx insåg att det behövs kapital för att åstadkomma jobb. Det var första gången på mycket länge som jag hört en borgerlig politiker visa någon insikt i vad Marx verkligen sade. Den vanligaste missuppfattningen är att Marx inte skulle ha förstått vinstens roll som drivkraft för kapitalismen. Jag hoppas att statsministern, och gärna också finansministern, studerar vidare och inser att Marx också hade rätt i annat: kapitalägande ger makt, och den maktlöse tar inget ansvar. Därför är ökad demokrati i produktionen, att de arbetande människorna får mer att säga till om på sina arbetsplatser, ett grundläggande villkor för att det stora flertalet skall ta ansvar för landets ekonomi.

Herr talman! Får jag först passa på att tacka de närvarande debattörerna för uppvaktningen vid det förra debattillfället, när jag inte hade möjlighet att vara med. Jag skall erkänna att jag ännu inte har hunnit studera de skrifter som begåvades mig och inte heller de övriga ting som fanns med. Låt mig börja med att hälsa Göran Persson välkommen till den ekonomiska debatten. Jag tycker möjligen att det var väldigt många ord som sades, men det var kemiskt rent från förslag och synpunkter på politikens innehåll. Låt mig återkomma till detta. Jag vill kommentera några, som jag utgår från, missuppfattningar om läget i den svenska ekonomin som framkom i Göran Perssons anförande. Där fanns en uppseendeväckande brist på förståelse för varför problemen i dag är stora i Sverige. Vad beror den låga inhemska efterfrågan på? Det måste man ha klart för sig innan man vet hur man skall korrigera. Vad det handlar om framgår av propositionen, men jag kan säga det en gång till. Det är baksmälla efter 80-talets lånekarusell. Det är inte som i Finland, Göran Persson, där konsumtionsminskning har följt av nedgång i hushållens köpkraft. Inkomsterna har sjunkit där, och då har människor inte haft råd att köpa och konsumera. I Sverige har inkomsterna konstant fortsatt att stiga. Trots den dåliga produktionsutvecklingen har inkomsterna stigit. Men människor och företag har känt ett behov av att använda pengarna till att betala tillbaka på de skulder och lån som man skaffade sig under 80-talet, och därför har konsumtionen gått ner. Det är viktigt att förstå det förloppet. Annars hamnar man mycket lätt i den felaktiga politik som Socialdemokraterna hittills har förespråkat, nämligen momssänkningar och andra konstigheter. Det lät på Göran Perssons anförande som om han tror att Sverige är en isolerad ö i världen. Omvärlden existerar inte. Det verkade som om vi kan göra i stort sett vad vi vill. Jag hoppas att det är en ofrivillig missuppfattning från Göran Persson. De rörliga växelkurserna, som också är ett faktum i dag, förekom inte heller i hans anförande. Jag vill gärna be Göran Persson att där lyssna på sin egen partiledare som har förklarat att inget land i dag kan föra en egen keynesiansk politik. Det krävs kapital för investeringar och jobb, som flera har sagt här. Detta kapital måste Sverige locka till sig och behålla i internationell konkurrens. Detta kapital är mycket rörligt i dag. Då måste vi också se till att vi har sådana skatteregler och övriga regler att företagen vill investera här så att kapitalet förökar sig här i Sverige och ger investeringar, jobb och en bas för framtida välfärd. Jag kan påminna Göran Persson om att en socialdemokratisk regering i Norge också har avskaffat dubbelbeskattningen. Låt mig återkomma till den mest uppseendeväckande bristen i Göran Perssons anförande, nämligen att han vill ha en ny politik. Vilken politik? Det fanns ju ingen substans i detta. På denna punkt uppvisar tyvärr Göran Persson en beklämmande likhet med Allan Larsson. Det enda de gör är att säga: Vänta, vi skall säga något sedan. Hela förra våren hette det att de socialdemokratiska besparingsförslagen skulle komma sedan, om en vecka, en månad eller två. När de väl kom var det mest skattehöjningar. Man skulle betala två gånger för sjuk-, arbetsskade och arbetslöshetsförsäkringarna. På hösten vid partikongressen glömde man i det längsta ordet besparing över huvud taget. Nu har jag sett i tidningsartiklar att Göran Persson säger att förslagen kommer i januari. Den här typen av undanglidande och hemlighetspolitik är faktiskt inte förtroendeskapande. Jag hade hoppats på ett nytänkande när Allan Larsson byttes ut mot Göran Persson. Det kan möjligen finnas ett litet utrymme för detta i de replikmöjligheter som finns. Regeringen har presenterat en hel proposition som bygger på den strategi som är känd sedan tidigare. Det kan inte vara någon nyhet. Låt mig säga till Dan Eriksson i Stockholm att jag kanske inte tycker att Dan Eriksson och nydemokraterna är de rätta att prata om behovet av en bra politisk stil. Jag hade hoppats på något mera innehåll i detta anförande också. Johan Lönnroth tog upp några frågor. En av dem är mycket allvarlig, nämligen påståendet om att regeringen motiverar en passiv arbetslöshetspolitik med EG-anpassning. Detta är alldeles totalt fel. Det vet Johan Lönnroth. Den anpassning vi genomför i den svenska ekonomin gör vi för att vi vill ha en bra bas för fortsatt välstånd. Det har ingenting att göra med krav utifrån. Det samarbete som Sverige deltar i tillsammans med andra EFTA länder och EG-länderna är en mycket väsentlig hjälp för att åstadkomma en förstärkning av den svenska ekonomin framöver. Men för att åstadkomma detta behövs det ytterligare understöd av det internationella samarbetet. Herr talman!

Herr talman! Finansministern är inte så litet fräck. Det är regeringens politik vi diskuterar i dag. Debatten är begärd av finansministern mot bakgrund av att regeringen lägger fram en proposition. Nu skall vi studera den och reagera på den. Om 14 dagar har vi vår presskonferens då vi presenterar våra förslag med anledning av propositionen. Så ligger det till. Där kommer vi att redovisa samma principiella skillnad mot regeringen som hittills har gällt, nämligen vår syn på den inhemska efterfrågan. Den behöver stimuleras. Anne Wibble har valt att strama åt den. Det är en politik som har resulterat i att vi ovanpå den internationella lågkonjukturen har fått en depression i Sverige med 30 000 Vi har en principiellt annorlunda syn på detta än vad regeringen har. Den är känd. Den presenterades av Allan Larsson. Jag tänker fortsätta med samma principiella resonemang som han har dragit upp. Anne Wibble har vid varje tillfälle när vi har haft de här debatterna -- jag har läst bakåt i riksdagsprotokollen -- sagt att Allan Larsson och socialdemokraterna saknar politik. Om ni som följer den här debatten läser protokollet kan ni med facit i hand se att Allan Larsson faktiskt fått rätt vid varje tillfälle i sina förutsägelser. Om regeringen hade följt vår politik i januari 1992 hade säkert 100 000--200 000 människor färre varit arbetslösa i vårt land i dag. Så ligger det till. Detta måste sägas. Sedan tycker jag också att Anne Wibble borde utveckla sin syn på Folkpartiets paradfråga i valrörelsen, nämligen eget rum på långvården. Vad blev det av den? Vi har sett en politik där kommunerna fått kraftigt minskade resurser. Nästa år skall 28 000 människor till försvinna från kommunal verksamhet enligt propositionen. Samtidigt har vi kunnat läsa om hur människor vanvårdas. Skräckreportagen i tidningarna har varit legio den senaste tiden. När man vänder sig till finansministern och frågar varför, säger hon att pengarna är slut och att vi måste spara. Samtidigt lägger man fram förslag om skattesänkningar för dem som redan har. Nästa vecka kommer stora skattesänkningar för dem som har förmögenheter i aktier. Hur tror fru Wibble att man skall kunna samla en nation till en ansvarsfull rekonstruktion av ekonomin om man ser att ett budskap från valrörelsen hanteras på detta sätt i praktisk politisk handling? Det är rimligt, fru Wibble, att etik och moral omfattar även Folkpartiet och ert sätt att hantera budskapet från valrörelsens hektiska dagar i regeringsperiodens grå slit. Om detta inte överensstämmer faller fundamentet för politiken. Man kommer aldrig att få människor att ställa upp på hårda besparingar och nerdragningar. Svara på hur detta hänger ihop!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

Göran Persson gjorde en imponerande avsågning av regeringens politik, men jag är inte helt säker på att det räcker i längden. Det är riktigt, Göran Persson, att ni har fått rätt. Om man spelar på alla hästarna får man rätt. Göran Persson försvarade i sitt första inlägg skattereformen. Vi har sedan lång tid tillbaka hävdat att den skattereform som genomfördes av er och av Folkpartiet 1990 och 1991 gav för stora skattesänkningar för höginkomsttagarna. Vi anser att det nu är dags att riva upp reformen, inte för att gå tillbaka till det skattesystem som vi hade på 80 talet, utan för att återställa progressiviteten i skatteskalan till en rimlig nivå. Konkret föreslår vi en höjning av statsskatten. Vi har kallat det en solidaritetsskatt, och man kan också kalla det en värnskatt. Skattehöjningen skulle vara 5 % på inkomster över 200 000 kr om året och 10 % på inkomster över 250 000 kr om året. Vi har också föreslagit ett sänkt inkomsttak i sjukersättningen. Det har vi föreslagit i stället för andra förslag som slår mycket hårdare mot låginkomsttagarna. Göran Persson lovade i förra veckans debatt att man noga skall granska Vänsterpartiets förslag. Jag har förståelse för att ni inte ännu har hunnit granska våra förslag, men jag förväntar mig att vi skall få en bra diskussion om hur dessa olika förslag slår fördelningspolitiskt. Jag vill inte ha politiska gräl med socialdemokratin. Jag och hela mitt parti hoppas innerligt att vi efter nästa val skall få en ny regering, där Göran Persson är finansminister. Det är därför som jag hävdar att det nu brinner i knutarna för oss när det gäller att få fram en gemensam vänsterinriktad politik, som verkligen visar hur man skall lösa arbetslöshetens och de stora underskottens problem. Dan Eriksson i Stockholm talade om att äta lunch med Göran Persson, och det skulle också jag gärna göra, men kanske är det ännu litet för känsligt. Jag har hört att socialdemokraterna på den gamla tiden brukade kalla samtalen med oss för seminarier, och gärna det. Vi kan ha ett seminarium tillsammans, Göran Persson, där vi diskuterar hur det konkreta vänsteralternativet till regeringens politik skall se ut.

Herr talman! Jag börjar bakifrån. Johan Lönnroth talade om fördelningspolitik. Det handlar i dag inte om att fördela om inkomster, utan det handlar om att skapa eller inte skapa jobb. Däri ligger fördelningsfrågan, och jag menar att Vänsterpartiets politik vore en helt galen utgångspunkt. Dan Eriksson i Stockholm ställde några frågor. Han undrade: När är budgeten i balans? -- Mot slutet av 90-talet. Vidare: När skall vi betala tillbaka statsskulden? -- Den skall icke betalas tillbaka. Det vore ganska dumt. Statsskulden skall stabiliseras, inte gå ned till noll. -- Tjänstemomsen utreds. Låt mig också ta upp det som Göran Persson nämnde. Han har nu hållit två långa anföranden i två debatter om den ekonomiska politiken. Det första hölls under den allmänpolitiska debatten i förra veckan. Icke vid något tillfälle har Göran Persson sagt ett enda ord om vad det är för politik som han själv vill föra. Nu får vi höra att ett sådant besked kanske kommer om 14 dagar. Det är åtminstone bättre än att vänta till januari. Jag får väl tåla mig några veckor. Låt mig vidare påpeka att påståendet från Göran Persson och en del andra socialdemokrater att regeringen för en ensidig åtstramningspolitik är och förblir felaktigt. Det blir inte mera rätt av att upprepas. Vi har nu en internationell värld med rörliga växelkurser. Vi har faktiskt både finanspolitik, penningpolitik och växelkurspolitik. Politikens effekter avgörs inte av finanspolitiken allena. Även om det var så, undrar jag om någon skulle säga att den är åtstramande med de underskott som vi har. Dessutom har penningpolitiken på grund av saneringsprogram för att minska de finanspolitiska underskotten kunnat ge en väsentlig lättnad för den svenska ekonomin. Den minskning av räntor och växelkursförändringar som har skett sedan litet drygt ett år, alltså efter förra höstens kris, har inneburit en stimulans för den svenska ekonomin på ungefär 3,5--4,0 %. Ädelreformen har, Göran Persson, utvärderats och befunnits innebära väsentliga förbättringar för många gamla människor. Jag tycker att den motsatsställning som Göran Persson utgår från mellan kapital för investeringar och jobb respektive pengar till kommunerna för gamla och sjuka är antingen bara demagogi eller en total brist på uppfattning om hur man skall bära sig åt för att få fram de pengar som behövs för att satsa på investeringar och jobb. Även socialdemokraterna påstår sig vilja ha pengar till investeringar och jobb. Ni vill ta pengar från AP-fonden. Varför ger ni inte dem till kommunerna för att hjälpa gamla och sjuka? Ni förstår hur det ligger till, men låtsas som om läget vore annorlunda. Detta är oärligt.

Herr talman! Jag befinner mig i det något märkliga läget att jag skall svara på frågor från Vänsterpartiet och Ny demokrati och dessutom från regeringen. Det är en debatt om regerings politik som vi nu för. Jag har inte ens replikrätt gentemot Vänsterpartiet och Ny demokrati, utan jag måste koncentrera mig på Anne Wibble. Det vore rimligt att också vänsterpartisten gjorde det. Till Anne Wibble vill jag säga att vår ekonomiska politik finns redovisad i skrifter och i motioner för den som vill läsa och ta till sig den. Fru Wibble har inte utmärkts av ett öppet sinnelag, utan snarast av en rigiditet när det gäller synpunkter från andra än den innersta egna kretsen. Jag har förstått att Allan Larsson ibland hade svårt att nå Anne Wibble. Vår politik finns alltså redovisad i skrift att läsa och ta till sig, och den bygger på en i förhållande till regeringspolitiken principiellt och fundamentalt skild syn på den ekonomiska politikens utveckling. Vi vill inte fortsätta åtstramningen av den inhemska efterfrågan. Vi har tidigt sagt att den inhemska efterfrågan i stället borde ha stimulerats. Om så hade skett, skulle situationen ha varit dramatiskt annorlunda. Detta är inte bara vår beskrivning av läget, fru Wibble. Följer ni den diskussion som pågår bland allt fler ekonomer vet ni att socialdemokraterna i dag får uppslutning kring sin bedömning. Fru Wibble överges nu av dem som förut var hennes stödtrupper. Överge normpolitiken, fru Wibble, och ni kommer att närma er den typ av generellt sysselsättningsstöd som ni inför i dagens proposition, en alltmer keynesiansk ansats, där man försöker att motverka konjunktursvängningen. Så ligger det till, och däri ligger ert intellektuella haveri, som tyvärr har kostat så oerhört stor skada och så oerhört många arbetslösa i vårt land. Det är inte demagogi, Anne Wibble, att koppla stora skattesänkningar för dem som redan har till situationen i kommuner och landsting. Det är inte demagogi att peka på att regeringen med hänvisning till det statsfinansiella läget gör kraftiga neddragningar med 28 000 färre anställda i kommuner och landsting, huvudsakligen inom vården. Det är inte demagogi att koppla detta till att ni samtidigt anser er ha råd att ge skattesänkningar i miljardklassen till dem som har aktier och andra förmögenheter. Det är den typen av koppling som allt fler medborgare i vårt land gör, och ni måste förklara hur det hänger ihop. Klarar man inte den saken, då brister fundamentet i samhället, nämligen detta att bördorna måste bäras rättvist. Bären varandras bördor, det är inget dåligt uttryck. Däri ligger moralen sammanfattad, och där angriper jag regeringen hårdast. Sedan återkommer vi, precis som jag sade förut, om 14 dagar med reaktion på den här propositionen. Men den håller sig till den principiella uppläggning vi hela tiden hållit fast vid, den skilda syn vi har gentemot regeringen på hur den ekonomiska politiken skall läggas upp. Allt fler sluter i dag upp bakom Socialdemokraternas vilja att stimulera den inhemska efterfrågan, för att undvika fler arbetslösa och ytterligare konkurser, det som har blivit Anne Wibbles signum.

Herr talman! Ett svar slank ur finansministern till slut, och det är tacknämligt. Jag konstaterar att finansministern inte vet när vi får en budget i balans, kanske i slutet av 90-talet. Finansdepartementet gör en bedömning av hur högt ränteläget kommer att vara 1998 men har inte gjort en bedömning av när budgeten kommer att vara i balans. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att marknaden värderar kronan lågt. Man måste jobba med mål, och ett viktigt, för oss, kan vara: När kommer budgeten i balans? Statsskulden skall av allt att döma skyfflas över på kommande generationer, och för samtal med Ny demokrati uppfattar jag att dörren är ganska stängd. Man vill i stället att vi skall lägga oss platt på rygg och säga ja till alla regeringsförslag. Avstå går också bra, har vi förstått. Jag kan säga direkt att vi inte kommer att lägga oss. Och kom inte och skäll på oss, om det kärvar! Vi vill försöka lösa problemen med er i regeringen, men ni vill inte tala med oss. På min fråga om svarta sektorn blev det inget svar. Än en gång: Det som behövs i det här svåra läget är, tror jag, partiledaröverläggningar i syfte att få en majoritet för huvuddragen i kommande budget och för åtgärder som skapar klarhet och stabilitet. Situationen är annorlunda och allvarlig och kräver därför mer av de inblandade än vanligtvis. Alla partier måste vara beredda att i alla fall tillfälligt göra avkall på hjärtefrågor för att vi kraftfullt skall kunna vända trenden med arbetslöshet och underskott i finanserna. Vi vet att folk ute i landet vill att vi skall sluta käbbla och i stället komma överens. Nu måste vi som är politiker visa att vi klarar det. Vi i Ny demokrati är beredda att göra vårt yttersta, men jag kan inte tolka finansministern på annat sätt än att regeringen inte är beredd att göra sitt yttersta.

Herr talman! Jag skall börja med att lugna Göran Persson. Jag skall ägna detta sista inlägg helt och hållet åt finansministern. Skillnaden är bara att när det gäller den borgerliga politiken kan jag ändå läsa mig till det mesta i propositionen, medan däremot den socialdemokratiska politiken är för mig på många punkter något dunkel. Finansministern ansåg inte att regeringen motiverar passiviteten i arbetslöshetsbekämpningen med EG anpassningen. Bakgrunden till påståendet var att jag såg Anne Wibble i en debatt med Stig Malm avvisa kravet på mer kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten med argumentet att vi inte kan Med det menade finansministern, tror jag, att vi inte kan göra så mycket annat än vad storebröderna i EG gör. Jag försökte föreställa mig en bild: I den stora ankdammen matar man bara de stora och feta fåglarna, och då måste vi göra detsamma i vår lilla. Nu sade finansministern det här innan hon fyllde 50 år. Jag har länge haft den erfarenheten att kvinnor över 50 inte bara blir vackrare utan också framför allt klokare än när de var yngre. Dagens tal var bättre än det där med ankdammen. Det verkar som om finansministern nu inser att arbetslösheten är ett mycket större problem än inflationen och att 80-talets högerpolitik faktiskt också har misslyckats. Det går att bekämpa arbetslösheten i Sverige, och det går att samarbeta med andra länder, och det kan göras helt oberoende av om Sverige blir medlem eller inte i den Europeiska Unionen. Finansministern sade att vi måste stoppa alla former av protektionism. Ja, Sverige har redan nu ett väl utvecklat frihandelsavtal med EG. De pågående förhandlingarna har visat att medlemskapet i den Europeiska Unionen betyder högre industritullar, dyrare kläder och en mer krånglig jordbrukspolitik. Ett av de effektivaste sätten, om regeringen verkligen menar allvar med att alla former av protektionism skall bekämpas, är faktiskt att hålla Sverige utanför den Europeiska Regering och riksdagsmajoritet har beslutat minska u-landsbiståndet och skärpa flyktingpolitiken. EU medlemskapet kostar Sveriges skattebetalare ungefär 10 miljarder netto. Mer än hälften av de pengarna går till jordbruksstöd. Är verkligen detta väl använda pengar? Finns det verkligen inte mer effektiva sätt att använda pengar än att bidra till att ge, för att ta ett litet exempel, 15 miljoner kronor om året i jordbruksstöd till hertigen av Schleswig Det behövs nu, precis som Göran Persson säger, expansion av den inhemska efterfrågan, och arbetslöshetsbekämpningen måste sättas före allt annat. Det går att göra nu och starta omedelbart. Finansministern och hela hennes regering måste inse att detta är sant.

Herr talman! Det har förekommit några kommentarer om vem som skall prata med vem. Jag tycker att det är självklart att de diskussioner som förs skall föras mellan alla inblandade partier i riksdagen. Ett lämpligt forum är naturligtvis den prövning av regeringsförslag som alltid sker i riksdagens utskott. Låt mig ändå påpeka att jag tror att förtroendet för Sveriges utveckling skulle vinna på mera samarbete men då om en bra politik. Dagens debatt har inte skapat några tydliga besked om Socialdemokraterna har en bra eller dålig politik, eftersom det inte har getts några besked alls. Det senaste beskedet var att en finanspolitisk stimulans av inhemsk efterfrågan var det viktiga. T.o.m. bisatsen om saneringen av de offentliga finanserna hade numera försvunnit, vilket jag utgår från var ett förbiseende. Faktum är nu att den ekonomiska återhämtningen synes vara på ganska god väg. Efter flera års krympning av ekonomin och återbetalning av de lån som togs under socialdemokratisk regeringstid finns det nu tecken på en begynnande optimism och uppgång. Det tar dock tid och kommer att kräva ganska svåra beslut för att ekonomin skall växa till sig och ge människor den säkerhet och trygghet som de har rätt till och de nya jobb som de har rätt till, men vi vet att det ger resultat. De förändringar i socialförsäkringar och andra regler, inte minst pensionssystemet, som vi förutser framöver har ingalunda bara som syfte att spara pengar och minska underskott. Ett väldigt viktigt mål med systemförändringarna från regeringens sida är att svaret på frågan om pengarna räcker, när vi blir gamla eller sjuka eller arbetslösa, måste vara ett entydigt ja. Jag menar att det är viktigt för ett välfärdsland att människor skall kunna lita på försäkringssystemet. Det skulle, tror jag, skapa en ökad trygghet om också Socialdemokraterna kunde tala om vad de avser med de här olika systemen. Vi kan konstatera nu, herr talman, att många företag, framför allt de mindre och medelstora, i dag ser mera positivt än på länge på framtiden. Det beror naturligtvis på att produktionen ökar. Orderingången ökar, och företagen upplever positiva förändringar i fråga om skatteregler, arbetslöshetsförsäkring och arbetsrättsliga regler. Detta ökar dynamiken och utvecklingskraften i ekonomin. Många ser, möjligen i motsats till Göran Persson, att investeringar också ger nya jobb. Det är viktigt att ta tillfället i akt och seriöst och positivt överväga det anställningsstöd som regeringen i dag föreslår -- GAS -- därför att det innebär att expansionen i företagen blir billigare. Regeringen uppmuntrar företagen att nyanställa nu i stället för att vänta till senare, och vi uppmuntrar omvandling från övertid. Det bidrar till att skapa de riktiga jobben nu. Under 90-talet, herr talman, är utmaningen att kunna halvera arbetslösheten och öka sysselsättningen rejält. Detta kommer vi att lyckas med. Men jag tror att det är nödvändigt med litet tydligare besked från alla partier i riksdagen.

Herr talman! 1991 beslutade riksdagen i stor enighet att annonser i den reklamfinansierade markbundna TV-kanalen inte skulle få syfta till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden. En föreskrift om detta togs in i 10 § radiolagen. Sverige var i och med det unikt i detta avseende. I ett flertal länder i Europa gäller särskilda restriktioner, främst för politisk TV-reklam. Så är fallet i exempelvis Danmark, Norge, Frankrike, Anledningen till förbudet mot åsiktsreklam var farhågor för att den offentliga debatten i ökad utsträckning skulle komma att styras av ekonomiska intressen och av aktörer med god ekonomi som hade bättre möjligheter än andra att köpa sändningstid. Någon genmälesrätt i reklamsammanhang skulle knappast vara tänkbar om man hade åsiktsreklam -- i varje fall inte i form av en betald annons. 1990/91:39 vad gäller åsiktsreklam i den markbundna kanalen gäller inte för kabel och satellitsändningar av TV-program. Här har dess värre riksdagsmajoriteten ändrat åsikt. Inga restriktioner för åsiktsreklam föreslås heller gälla för den kommersiella radion. Därmed är fältet upprivet och åsiktsreklam till stor del accepterad. Möjligheter öppnas för starka grupper och organisationer med god ekonomi att bedriva opinionsbildning och propaganda i etermedierna -- en utväg som inte står till buds för ekonomiskt svagare grupper. Den offentliga debatten kommer i större utsträckning att styras av olika aktörers möjlighet att köpa sändningstid. Marknadsföringslagen innehåller heller inga regler vad gäller åsiktsreklam. En allsidig debatt kommer att försvåras. Detta är till skada för yttrandefriheten i vårt samhälle och ytterst till skada för demokratin. framhåller vi socialdemokrater att det samlade resultatet av denna ordning blir att medierna i ökad grad kommer under kontroll av opinionsbildare som förfogar just över de ekonomiska resurserna. Vi anser att detta skadar yttrandefriheten. Enligt vår mening måste i stället det synsätt som kom till uttryck i utskottets tidigare uttalande om åsiktsreklam i den nya marksända TV-kanalen gälla för såväl ljudradio som television och oavsett på vilket sätt programmen sänds. Åsiktsreklam bör således vara förbjuden i alla radio och TV Jag yrkar därför bifall till reservation 2 till betänkandet, och i övrigt till utskottets utlåtande.

Herr talman! Harriet Colliander gör gällande inte bara att vår ståndpunkt skulle strida mot Europakonventionen utan också mot FN konventionen. Det skulle vara av intresse att veta vilken bestämmelse i dessa konventioner hon åberopar. Innebörden i vad hon säger skulle också vara att de länder jag räknade upp, Danmark, Norge, Frankrike m.fl., också skulle ha bestämmelser som strider mot konventionerna. Så är inte fallet. Anmärkningar mot de länderna har inte gjorts.

Herr talman! Det är sedan länge straffbart i vårt land att sprida tryckta skrifter som innehåller hets mot folkgrupp. Begreppet hets mot folkgrupp omfattar i straffrättslig mening hets med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Däremot omfattas inte hets som har någon anspelning på homosexualitet. Vänsterpartiet, och likaså Centerpartiet, har framfört att hets mot folkgrupp, i detta fall mot homosexuella, är lika allvarligt som hets på grund av etniskt ursprung eller ras. Vi menar därför att en kriminalisering av hets mot homosexuella skall införas både i brottsbalken och tryckfrihetslagen. Det är ett väsentligt krav. I utskottets bedömning har man anfört att detta skulle kunna användas mot homosexuella och att det skulle leda till ännu större svårigheter för personer som är homosexuella. Jag har svårt att förstå den invändningen. Detta är ett krav som sedan länge har framförts just av homosexuella, som ser detta som ett skydd för rättigheten att fungera på det sätt man själv vill i sexuellt avseende. När man i diskussionen jämför med hets mot andra folkgrupper framförs ofta att det förekommer både fysiskt och psykiskt våld mot t.ex människor av annan ras i vårt land och att så inte skulle vara fallet när det gäller homosexuella. Det stämmer inte. Det ökade våldet som vi ser på gator och torg, som riktar sig mot människor av annat ursprung i vårt land, riktar sig också mot människor som är homosexuella. Vi har haft ett flertal sådana händelser i vårt land, som klart och tydligt har riktat sig mot homosexuella. Det är oroande. Jag hoppas att justitieministern kommer att ta tag i det problemet, och att det också sker på andra sätt. Det skulle vara ett stöd i kampen mot fördomar och ett stöd för rätten till homosexuell läggning om motionen från Vänsterpartiet bifölls. Den gäller alltså en utvidgning av förbudet mot hets mot folkgrupp i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen till att också omfatta hets mot homosexuella. Herr talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring på detta område. Jag skulle också vara intresserad av att få någon kommentar från andra partier, exempelvis Centerpartiet som också har lagt fram en motion på detta område, om man inte tänker yrka bifall till det egna förslaget.

Herr talman! Jag vill också gärna yttra mig i denna fråga, eftersom socialdemokraterna har anslutit sig till utskottsbetänkandet på denna punkt. Det råder inget tvivel om att de homosexuella, både i vårt land och i många andra länder, befinner sig i en mycket utsatt situation. Det finns all anledning att verka för opinionsmässigt att sådana här tendenser bekämpas. Det förslag som ligger på bordet gäller att de homosexuella skulle utgöra en etnisk folkgrupp. Den aktuella bestämmelsen i brottsbalken tar fasta på folkgrupper. Jag har svårt att se att man skulle kunna beteckna de homosexuella som en folkgrupp. Om man vill ha skydd mot hets, förtal eller missaktning av homosexuella bör det ske i en annan ordning. Man kan också åberopa den bestämmelse om förtal som finns i brottsbalken. Jag har också fått den uppfattningen att de homosexuella inte vill bli betraktade som en speciell grupp. Det gör att den regel som man vill använda sig av, nämligen den om hets mot folkgrupp, inte är lämplig. Jag menar därför att de som har synpunkter på detta -- det har jag själv också -- bör återkomma med förslag som kan beaktas på ett annat sätt än det nu liggande.
Herr talman! Till Hans Göran Franck vill jag bara framföra att förslaget inte innebär att homosexuella skall betraktas som en folkgrupp jämställd med grupper med gemensamt rasursprung. Vad det är fråga om är att jämställa den hets som förekommer. På samma sätt som den kan rikta sig till personer av annat ursprung kan den också rikta sig till en person som har en homosexuell läggning. Av den anledningen menar vi att förbudet bör föras in både i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen. Naturligtvis finns det olika uppfattningar inom olika homosexuella grupper. Men jag har uppfattat att det för många har varit ett mycket starkt önskemål att få det utvidgade skydd som det här förslaget skulle innebära.
Herr talman! I det senaste inlägget undviker Eva Zetterberg att tala om bestämmelsen hets mot folkgrupp. Vad hon är ute efter är att man i laglig ordning skall kunna beivra hets eller förtal mot homosexuella. Men då tycker jag att bestämmelsen hets mot folkgrupp inte skall sväva ut hur mycket som helst. Då måste man komma med ett förslag till kriminalisering i annan ordning.

Herr talman! Det vi nu har att behandla är vissa yttrandefrihetsfrågor som har uppkommit i anledning av den allmänna motionstiden 1992/93. Det handlar om ett antal motionsyrkanden. Här har av Hans Göran Franck framhållits att socialdemokraterna har en reservation till detta betänkande som går ut på att man vill förbjuda i princip all åsiktsreklam i radio och TV-program. Det har nu inte utskottets majoritet funnit anledning att stödja. Det beror just på att det förekommer åsiktsreklamförbud och reklamförbud inom public service-verksamheten, dvs. inom Sveriges Radios ram. I radio och TV-program som sänds av något av Sveriges Radios programbolag får varken åsiktsreklam eller annan form av reklam förekomma. Däremot föreligger inte något liknande förbud i satellitsända TV och radioprogram. Orsaken till det är delvis att de frifinansierade radio och TV företagen skall ha möjligheten att kunna finansiera sin verksamhet med reklam, alldeles oberoende av om den är av åsiktskaraktär eller annan karaktär. Särskilt mycket åsiktsreklam har hittills inte förekommit. Det har förekommit viss reklam. Ett par politiska partier har visserligen sänt vissa åsiktsbudskap i TV 3 och i TV 5 Nordic. Det är riktigt. Men i någon större omfattning har detta inte ägt rum. Vidare kan man fråga sig om det är på det sätt som Hans Göran Franck hävdar, nämligen att åsiktsreklam av princip inte bör förekomma i etersända eller satellitsända radio och TV program. Hur skall vi hantera tidningarna i motsvarande mån? I tidningarna är det tillåtet att köpa utrymme för olika former av reklam. Det gör många olika grupper i vårt samhälle. Det är också en form av åsiktsreklam, ett köpt annonsutrymme. Man kan fråga sig hur konsekvensen blir om man skulle förbjuda åsiktsreklam även i tryckta medier. Sedan kan jag hålla med Hans Göran Franck om att det i etersänd public service-verksamhet vore olyckligt att släppa in reklam av vilket slag den än må vara. Vi har som sagt bestämmelser som reglerar det förbudet i Sveriges Radios programbolag. Det tror jag är till fyllest. Ny demokrati har också ett antal reservationer till det här betänkandet. Den första tar sikte på yttrandefrihetsgrundlagens reklamregel. Det är väl ingen hemlighet att vi i Moderata samlingspartiet var mycket tveksamma till att införa den generella bestämmelsen om möjlighet att införa reklamförbud genom vanlig lagstiftning.

Bland dem fanns också Moderaterna. När detta förslag diskuterades och antogs i riksdagen anmälde vi stor tveksamhet. Men vi tyckte ändå att det var värt priset att acceptera detta tills vidare för att över huvud taget få denna grundlag, som är ett steg i rätt riktning. Men vi är inte i alla stycken nöjda. Jag kan väl tillåta mig att inför kammaren kort redogöra för att vi från moderat sida faktiskt också har skrivit ett särskilt yttrande med anledning av just yttrandefrihetsgrundlagens reklamregel. Där säger vi att utvecklingen sannolikt går därhän, dels på grund av de vidgade europeiska integrationssträvandena, dels med anledning av att Sverige sannolikt står inför ett införlivande av Europarådskonventionen med svensk rätt. Detta leder sannolikt fram till att vi får en liberalare syn också på möjligheten att sända reklam rent generellt i medier. Då skulle den här regeln så småningom köksvägen, om uttrycket tillåts, bli överspelad av de nu nämnda skälen. Harriet Colliander och Ny demokrati har också en reservation som rör rätten till genmäle. Där har utskottets majoritet stannat för ett avstyrkande av det enkla skälet att den fråga som rör genmälesrätten är föremål för överväganden hos Radiolagsutredningen. Det finns ingen anledning att föregripa utredningen innan vi ser vad den kan komma fram till. Därför har utskottet avstyrkt denna begäran. Ny demokratis tredje och sista reservation är den som gäller jury i tryckfrihets och yttrandefrihetsmål. Där har Harriet Colliander och Ny demokrati sagt att man avstår från att yrka bifall till densamma. Jag kanske inte närmare behöver kommentera den reservationen, herr talman.
Herr talman! Henrik S Järrel berörde egentligen inte frågan om varför majoriteten nu har ändrat ståndpunkt i den här saken. Jag vill säga att Sverige inte är unikt här. Det upprepar jag. I exempelvis det konservativt styrda Storbritannien har man regler av den här beskaffenheten.

Här finns åtskilliga negativa sidor. Den fråga jag särskilt vill ställa till Henrik S Järrel är: Hur tänker sig Henrik S Järrel att man skall kunna få en genmälesrätt när det gäller annonsering? Då finns det ingen skyldighet för företaget i fråga att införa genmäle, utan man kommer att hänvisa till annons.
Herr talman! Jag glömde i mitt anförande att yrka bifall till utskottets hemställan, så jag passar på att göra det nu. Till Hans Göran Franck vill jag än en gång säga att genmälesrätten inte heller är garanterad när man köper annonsutrymme i en tidning. Om man där påtalar någonting som andra läsare skulle vilja invända mot, har man ingen garanterad rätt att på köpt annonsutrymme få någon rättelse till stånd. I dag har vi inom i varje fall Sveriges Radios ram möjlighet att hemställa om genmäles och beriktiganderätten och få saken prövad hos Radionämnden. Radionämnden har för övrigt att pröva frågor av sådan beskaffenhet när det gäller sändningar i TV 4. Men detta gäller som sagt inte köpt annonsutrymme utan det som förekommer inom den ordinarie redaktionella programverksamheten, som i så fall omfattas av genmäles och beriktiganderätten. Den prövas av Radionämnden. Så där har vi redan en kontrollmöjlighet. I övrigt när det gäller rätten att köpa reklamutrymme tycker vi att det principiellt sett är en rätt som bör tillkomma de fria medierna lika väl som man får köpa rätten att annonsera om varor, tjänster och vad det nu kan vara. Det tycker vi är en yttrandefrihets och informationsfrihetsaspekt som väl ligger i linje med grundlagen.
Herr talman! Henrik S Järrel jämställer reklam för att köpa varor med åsiktsreklam. Det visar i blixtbelysning vad hans ståndpunkt är grundad på. Det är just detta som är felet -- det går inte att jämföra dessa ting. Det finns för svensk del, liksom för de olika länder i Västeuropa som har motsvarande regler som de vi förespråkar, alldeles speciella krav som måste riktas till etermedierna på grund av den stora dominans och genomslagskraft som de har. Jag tyckte att Henrik S Järrel i ett tidigare inlägg i någon mån var inne på detta. Men slutsatsen har blivit den att man har lämnat fältet fritt. Det är detta jag opponerar mig emot.
Herr talman! Jag tycker, Hans Göran Franck, att friheten till åsiktsreklam väl rimmar med de grundläggande informations och yttrandefrihetsaspekter som man kan lägga på att kunna köpa sig rätten till reklam. Jag har svårt att se att det skulle vara någon större principiell skillnad i förhållande till tryckfriheten och publicerad tryckt annons. Där har jag inte fått något riktigt svar från Hans Göran Franck. För övrigt har vi ju fått tillgång till alternativa elektroniskt förmedlande medier med nya kanaler. Dessa nya kanaler utgör ett utomordentligt gott komplement, men de är frifinansierade i förhållande till det som vi normalt har varit vana vid, nämligen Sveriges Radios utsändningar. Det är det nya, och det kommer att ta litet tid för oss att vänja oss vid det. Att dessa alternativ har tillkommit tycker jag och utskottsmajoriteten är av godo. För att de skall få möjlighet att finansiera sin existens måste de också kunna sälja reklamutrymme.

Herr talman! Jag begärde ordet av den anledningen att Eva Zetterberg apostroferade Centerpartiet. Hon påstod att Centerpartiet hade en motion med samma krav som Vänsterpartiet. Så är det inte. Det är en motion väckt av en enskild centerpartist. Det är alltså inte någon partimotion i någon form. Vad gäller synen på de homosexuella och de problem som de kan råka ut för vill jag tillägga att Centerpartiet självfallet står för den uppfattningen, att homosexuella inte skall diskrimineras och att alla typer av diskriminerande förföljelse skall beivras. Hans Göran Franck har ingående redovisat motiven till den skrivning som vi har i konstitutionsutskottets betänkande och som jag står bakom. Jag tror för min del inte att det vore lyckligt att karakterisera de homosexuella som en folkgrupp och på detta sätt lagstiftningsvägen ytterligare avskilja dem från vad som brukar betraktas som vanliga människor. Vi får vara försiktiga så att inte vår iver att lagstifta med goda syften får rakt motsatt verkan mot vad vi har tänkt oss. Jag står alltså bakom utskottets bedömning och yrkar bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag är övertygad om att Bertil Fiskesjö och alla övriga ledamöter delar min upprördhet över den diskriminering som drabbar homosexuella i vårt samhälle. Det kanske inte behöver diskuteras mer, däremot hur vi skall gå till väga för att stävja den diskriminering som förekommer. Där har vi uppenbarligen olika åsikter. Jag menar att det har funnits väldigt tydliga tecken på att den hets och det direkta fysiska våld som förekommer mot homosexuella i grunden yttrar sig på samma sätt och drabbar de homosexuella på samma sätt som diskriminering på grund av religion, rastillhörighet eller annat. Därför menar jag att en lagstiftning som kriminaliserar sådan hets också borde omfatta de homosexuella. Jag tror att vi på allvar måste ta itu med dessa frågor i framtiden. Det är ofta samma grupper som står bakom våldet och diskrimineringen. Det behöver visas väldigt tydligt i svensk lagstiftning att detta är något som vi inte accepterar. Jag ser det som en fördel om vi skulle få in kriminalisering av hets mot homosexuella i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen. Detta är uppenbarligen en fråga som vi får diskutera mer framöver. Vi får se om ledamöter från andra partier kan hitta andra sätt att stävja sådan här hets och visa att vi inte accepterar diskriminering av de homosexuella.
Herr talman! Jag vill tillägga att utskottet har tagit mycket seriöst på denna fråga. Vi har inte så att säga glidit förbi den utan i utskottet diskuterat motionsförslagen mycket ingående. Vi har också redovisat de uppfattningar från homosexuella som vi har tagit del av. Det är på grundval av bl.a. sådan information som vi har stannat för det ställningstagande som vi gjort. Jag tycker att det är angeläget att understryka detta. Det är inte ett uttryck för något slags diskriminering av homosexuella eller någon önskan att på något vis sanktionera någon typ av förföljelse av homosexuella. Det är väldigt viktigt att understryka detta.

Herr talman! Vi som företräder Moderata samlingspartiet i utskottet ställer oss i princip bakom betänkandet. Men vi har ändå för ordningens skull -- för vårt samvetes och för våra väljares skull, kan man kanske säga -- fogat ett särskilt yttrande till det här betänkandet. Det går i huvudsak ut på följande: Det är viktigt med en kvalitativt god, oberoende och proportionell radio och TV i allmänhetens tjänst. Public service-företagens omfattning, organisation och finansiering är dock inte en gång för alla given. Tvärtom måste radio och TV i allmänhetens tjänst fortlöpande anpassas till tidens anda, till den tekniska utvecklingen och inte minst till publikens krav och villkor. De nya möjligheter som tekniken ger, t.ex. satellitsändningstekniken, har skapat intresse för nya initiativ, alternativ och komplement till det vanliga public service-utbudet. Mot bakgrund av att det under senare år vuxit fram nya alternativfinansierade radio och TV-kanaler kan det finnas anledning att bl.a. från kostnadssynpunkt ifrågasätta behovet av två allmänfinansierade rikstäckande TV-kanaler och fyra sådana radiokanaler. Dessutom kan ifrågasättas rimligheten i att ålägga ett kommersiellt TV-företag, t.ex. TV 4, vissa programpolitiska public service-krav. Också systemet med fast och rörlig koncessionsavgift som går från ett privat reklamfinansierat TV-företag, som är fallet med TV 4, till de allmänfinansierade public service-företagen ter sig enligt vår mening som en tveksam ordning. Det finns mycket som talar för att public serviceverksamheten bör renodlas och finansieras genom skattemedel i stället för med mottagaravgiften som ändå kan betraktas som en skatt -- en apparatskatt, som man ju måste betala vare sig man vill eller inte också för att se andra kanaler. Public serviceverksamheten bör inte finansieras med reklammedel och inte heller bör kommersiella radio och TV-kanaler åläggas en skyldighet att bidra till finansieringen av public serviceverksamheten. Systemet med avtal mellan regeringen och radiooch TV-företagen om sändningarnas innehåll är också en ordning som kan ifrågasättas. Vi menar att starka skäl talar för att det är fråga om sådana yttrandefrihetsbegränsningar som egentligen borde kräva lagstiftning. Nämnas kan att EG-direktivet om TV-sändningar till allmänheten också tycks kräva författningsreglering i sådana frågor som i dag endast är avtalsreglerade. EG-direktivet ger för övrigt en fullt tillräcklig ram för reklamsändningar. Att härutöver i lagar och avtal begränsa reklamutrymmet ter sig helt onödigt. Herr talman! Enligt vår mening är ovan redovisade frågeställningar och förslag till lösningar sådana som naturligen torde bli föremål för överväganden i god tid inför omförhandlingar beträffande de avtal som reglerar public service-företagens relation till staten. Det bör ske i god tid, eftersom avtalen löper ut 1996.
Herr talman! Först yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Många olika frågor behandlas i detta betänkande, men de har det gemensamt att det ganska nyligen har förekommit utredningar, förslag och beslut här i riksdagen på samtliga punkter. Många av de frågor som tagits upp i den tidigare debatten tål säkert att diskuteras. Men det kan vara lämpligt att invänta erfarenheterna av den verksamhet som nu bedrivs, och då delvis i nya former, innan riksdagen uttalar sig för förändringar. Det ser jag som ett starkt skäl för att låta det som nu gäller få fortsätta att gälla. Sedan får vi se vilka erfarenheterna blir. Att det finns vissa problem på massmedieområdet vill jag inte förneka. Personligen ser jag ägarkoncentrationen som ett av de allvarligaste problemen. Den frågan tas upp i en del motioner och har också berörts här av tidigare talare. Men vi får ju en utredning som bl.a. skall se på dessa frågor. Med detta tycker jag att vi kan låta oss nöja. Flera här har haft synpunkter på public serviceföretagen när det gäller organisation, struktur och villkor för verksamheten. Även här har vi nyligen bestämt hur det skall vara. Jag tycker att det skulle vara ganska konstigt att helt snabbt nu börja riva upp gällande regler igen. Jag vill tillägga att jag för min del uppskattar de här public service-företagen. Jag tycker helt enkelt att de är bra. Det bör man väl ha rätt att säga. Däremot tycker jag att de reklamföretag som vi har fått i vissa avseenden är väldigt dåliga. Det tycker jag också att man skall ha rätt att säga. När jag personligen slår vakt om public serviceföretagen ser jag det som en vakthållning kring kvaliteten. Jag är alltså för en så långtgående frihet som möjligt och för att många olika sändare skall kunna göra sig gällande. Men vi bör ändå ha råd att slå vakt om både TV och radiokanaler som på ett bredare och ett kvalitativt bättre sätt kan förmedla nyheter och se till att en seriös debatt hålls levande. Jag tycker att det är angeläget att säga detta efter alla angrepp mot public service-organisationen som förekommit. Jag har också kunnat konstatera att det i länder där reklamfinansierad TV införts -- och det gäller de flesta länder -- har varit vanligt att behålla något eller några public service-företag. Åtminstone på helgerna är jag i Skåne, och jag kan då se på dansk TV. Där har man en public service-kanal och en reklamfinansierad kanal. Det råder inget tvivel om vilken av de båda kanalerna som har den högsta kvaliteten och de bästa sändningarna -- om man nu skall försöka sig på att fälla värdeomdömen i de här sammanhangen. Ännu en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag kan gärna medge att jag inte är en av dem som klappat i händerna inför detta. Men vi får väl se hur det fungerar -- detta sagt med hänvisning till vad jag uttalat tidigare, att vi får lära av erfarenheten. Det finns ju också restriktioner om vad denna reklam får innehålla och hur den skall vara utformad. Vi får hoppas att detta kommer att respekteras. Men det kan tänkas att vi får komma tillbaka till den här frågan. En svårighet i sådana här sammanhang är alltid att avgränsa vad som är reklam riktad till barn och till familjen så att säga. Flingor t.ex. äter ju båda vuxna barn. Gör man reklam för flingor, är den då riktad till barn? Jag kan tänka mig att det kan vara svårt att göra klara distinktioner här. Jag vill alltså även här vänta och se. Jag förstår inte varför Catarina Rönnung ironiserar över min hänvisning till att flera av de beslut som nu ifrågasatts har fattats av oss för så kort tid sedan att vi egentligen inte har någon erfarenhet av hur de fungerar. Låt oss därför samla på oss erfarenheter. Sedan står det riksdagen fritt att värdera gjorda erfarenheter och fatta fler beslut om det anses nyttigt.

Herr talman! Jag blev kanske något konfunderad över Harriet Collianders senaste inlägg. Jag har tidigare uppfattat det som att hon talat helhjärtat och med entusiasm enbart för reklamfinansierad privatradio och privat-TV av olika slag. Nu sjöng plötsligt även Harriet Colliander en liten lovsång till public service-kanalerna, noterade jag. Jag tycker att vi måste se till att dessa kanaler har en sådan finansiell bas att de verkligen kan leva upp till sitt ansvar. Det är klart att det kostar mycket mer att göra kvalificerade program, och att köpa kvalificerade program från utlandet kostar ju mycket mer än allt det strunt som sänds i reklamkanalerna. Det är ju så att säga billig vara -- både vad gäller priset och vad gäller innehållet. Det finns en motsättning i Ny demokratis syn på mediefrågorna över huvud taget. Man talar om frihet åt alla håll och kanter -- och det må väl vara bra -- men samtidigt har man väckt en motion där man kräver auktorisation av journalister. Man vill tillsätta ett särskilt organ, ett auktorisationsinstitut, som skall utfärda några slags kvalificerade betyg åt dem som skall få verka i medierna. Det är ett mycket märkligt och egendomligt förslag, och det skulle nog vara ganska katastrofalt för friheten i medierna om det förslaget realiserades.

Herr talman! Eftersom jag råkar ha lärorika yrkesmässiga år bakom mig i mediebranschens och televisionens underbara värld, kanske jag kan få inleda med några sakupplysningar till tredje vice talman Bertil Fiskesjö. Han oroade sig för att det är dyrt att köpa utländska program, men jag kan trösta honom med att de i regel är mycket billigare än att göra egna. I synnerhet TV-dramatik -- TV-teater -- är något av det dyraste man kan åstadkomma inom televisionens värld. Även nyheter kostar en hel del att producera. Det är ett av skälen till att även public service-televisionen producerar mycket av vad jag skulle vilja kalla för ''televiserad radio'', dvs. studioprogram där man sätter gubbar och gummor i en soffa eller i ett par stolar, med en mikrofon framför. Det kostar inte så mycket, men det fyller ut sändningstiden, och det är ju bra. Man kan möjligen kritisera public serviceverksamheten för att den i någon mån försöker ägna sig åt en programsättning som efterliknar de kommersiella kanalerna. Det gör man i akt och mening att om möjligt försöka få fler människor att titta på just public service-kanalerna, vilket i och för sig är ett vällovligt syfte. Men det kanske inte är det som är deras primära uppgifter, i synnerhet inte som vi har fått alternerande eller alternativa aktörer på TV och även radiomarknaden. Herr talman! Det var egentligen inte i första hand därför jag begärde ordet. Det var för att kommentera något av vad Catarina Rönnung anförde. Det är alltid lika rörande att höra den socialdemokratiska omsorgen om människors väl och ve. Jag håller med Catarina Rönnung om att vi skall skydda barnen från orimlig påverkan. Jag kan också upplysa om att både i EG-direktivet och i Internationella handelskammaren finns antagna normer för hur, var och när man skall få annonsera om t.ex. leksaker i samband med barnprogram. Dessa normer tillgodoser ganska väl tittarens/kundens intresse för att i etisk mening inte bli ohemult uppvaktad av reklamen. Jag anser att de skyddsvärda intressen som föreligger på det området är tillräckligt tillgodosedda. Jag lyssnade till vad Catarina Rönnung sade om den kommersiella radion, och jag kan hålla med om att man kan ha invändningar mot auktionsförfarandet. Vi tyckte ändå att det var den lämpligaste åtgärden för att utannonsera och utauktionera lediga frekvenser. Alternativet, att vi skulle göra programinnehållskontroller, hade nämligen varit värre. Vi skulle då vara tillbaka i regleringstänkandet, som jag har en känsla av att Catarina Rönnung har litet svårt att frigöra sig ifrån, men som vi moderater och andra liberala krafter i regeringen gärna vill komma bort ifrån. Vi vill i större utsträckning överlåta åt lyssnaren/tittaren själv att avgöra vad han eller hon tycker är bäst.

Fru talman! Jag vet inte vad det var Henrik Järrel hade för avsikt att upplysa mig om. När jag hade lyssnat färdigt på hans anförande kunde jag konstatera att jag redan i förväg kände till allt som han berättade.

Fru talman! Vår grundinställning är att det inte är i första hand radions och televisionens sak att vara förmyndare och barnvakter. Det är i första hand föräldrarnas och vårdnadshavarnas skyldighet. Det är nog en ganska rimlig ordning i det långa loppet -- var och en kan ju inte få bevakning i sitt eget hem för att skyddas från allt som kan uppfattas som hotande. Jag kan upplysa Catarina Rönnung om att barn och vuxna tyvärr inte heller alltid kan skyddas från otäcka krigsscener m.m. som förekommer i nyhetssändningarna. Det kan tyckas vara ett bekymmer, men det är ändå ett sätt att spegla verkligheten och nuets händelser, som stundtals är mycket grymma. Men hur skall vi komma ifrån denna redovisningsplikt, som kan vara nog så förfärande, ruggig, skrämmande och uppjagande som någonsin en tämligen beskedlig reklamsnutt om en leksaksbil eller något annat? Till Bertil Fiskesjö vill jag bara säga att jag uppfattade ett av hans tidigare inlägg så att han oroade sig en smula över att allt var så dyrt i public service-televisionen. Jag försökte då bara ge en upplysning om hur kostnaderna fördelar sig på olika programkategorier. Det var min avsikt.

Fru talman! För ungefär ett år sedan stod jag här i talarstolen och talade varmt för att det behövs en översyn av vårt offentliga belöningssystem. Vid årets allmänna motionstid hade ytterligare ett antal motioner i samma ärende avgivits, vilka utskottet nu har haft att pröva. Jag finner återigen att en minoritet -- men en betydande sådan -- i utskottet ställer sig bakom förslaget att en sådan utredning bör kallas till av regeringen. Utskottsmajoriteten väljer att inte beträda den vägen, och det är litet synd. Det är en relativt hovsam önskan, nämligen att frågan blir föremål för en översyn. Vi avskaffade ordensväsendet så till vida som att svenska medborgare inte längre kan tillerkännas ordnar, från 1975 och framåt, medan däremot utländska medborgare har full rätt att erhålla sådana svenska utmärkelser. Det ligger en viss dubbelmoral i detta förhållande. Varför skulle just svenska medborgare vara undandragna denna möjlighet, medan däremot utländska medborgare skulle kunna tillerkännas den? Jag har svårt att förstå tankegångarna bakom majoritetens resonemang i detta fall. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen och avslag på utskottets hemställan.

Fru talman! Det är mig självfallet främmande att vilja överdramatisera utskottsmajoritetens yrkande om avslag på min motion. Jag kan ha viss förståelse för argumentet att riksdagen i den ekonomiska kris som vi nu genomgår skall ägna sig åt verkligt centrala frågor, åt ärenden som kan bidra till att dra oss upp ur den internationella lågkonjunkturen. Men samtidigt kan det med viss rätt göras gällande, att vi i ett läge som innebär reformstopp skulle kunna ägna uppmärksamhet åt att i lugn och ro, utan stora åthävor, rätta till beslut som tagits av våra företrädare och som uppenbart kommit till i stor hast, under trycket av en s.k. tidsanda av den sort som kommer och går. Fru talman! Jag kan inte frigöra mig från intrycket att utskottsmajoriteten skjutit ifrån sig den litet mödosamma uppgiften att sätta sig in i ärendet. Argumenteringen för avslag på motionen är närmast identisk med resonemanget i den proposition från 1973 som i ett slag avskaffade den mer än 200-åriga traditionen att belöna medborgerliga insatser med tilldelande av någon av de kungliga ordnarna. I sammanhanget gjordes ont värre genom att ordensväsendet i viss utsträckning bibehölls, nämligen för utlänningar. Det är en ordning som väckt och väcker förvirring och undran i hela världen. Fru talman! Såväl i reservationen till 1973 års regeringsförslag som i min motion fastslås med all önskvärd tydlighet att systemet med ordnar, som med något slags automatik och enligt en hierarkisk skala tilldelades offentliga befattningshavare, överlevt sig självt och borde avskaffas. Samtidigt fastslogs det legitima behovet av belöningar för framstående medborgerlig förtjänst och att detta behov bättre kunde tillgodoses genom selektivt och återhållsamt utdelande, under statlig medverkan, av traditionella ordnar med månghundraårig tradition och härav följande prestige. Behovet av ett allmänt belöningsväsende har klart framgått av det ökade utnyttjandet efter 1970-talets mitt av Hans Majestät Konungens Medalj, som utdelas i skilda grader utan statlig medverkan. Denna medalj har kommit att vinna stor uppskattning, men det rimmar illa med andan i 1973 års ordensreform att en statlig belöning -- låt vara i Konungens namn -- ersatts av en hovmedalj. Fru talman! Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte på någon punkt framfört någon synpunkt på de i motionen framförda yrkandena utan nöjt sig med ett återupprepande av de 1973 framförda ståndpunkterna, som nu är starkt föråldrade. I all synnerhet finns det skäl att efterlysa en seriös diskussion om det märkliga förhållandet att ordnar kan tilldelas utlänningar men icke svenskar. Fru talman! Jag yrkar, med hänvisning till vad som sagts, bifall till reservanternas yrkande.

Fru talman! Vi förde ju den här debatten för ett år sedan, och det är i stort sett med en druckens envishet som vi alla upprepar våra argument. Det finns inte så mycket nytt under solen att anföra. Socialdemokraterna kan tydligen ''köpa'' det faktum att utländska medborgare kan erhålla en svensk orden men vill inte medverka till att man skall kunna tilldela en svensk medborgare en orden. I den diskrepansen ligger en inkonsekvens som vi skulle vilja rätta till. Vi skulle också vilja komma ifrån den ordning som Catarina Rönnung själv berörde, nämligen att man efter ett visst antal tjänsteår automatiskt har gjort sig förtjänt av en orden. Enligt vårt synsätt skulle en orden efter noggrann prövning tilldelas den som verkligen har gjort en samhällelig och gagnelig gärning. Man skulle t.o.m. kunna tänka sig att vederbörande själv fick betala den men att den utfärdades i kunglig majestäts namn. Det är inte alldeles uteslutet. Det behöver egentligen inte belasta statskassan. Vi är i behov av goda individuella insatser i vårt samhälle, och det är man i andra samhällen också. Det kostar inte mycket att visa uppskattning för att människor på ett eller annat sätt gör en god insats för det allmänna. Det är det ett nyanserat, moderniserat belöningssystem skulle syfta till. Jag tycker inte att man skall krångla till det här och göra det märkvärdigare än så. I gamla socialistiska stater -- som kanske i viss mån står Catarina Rönnung närmare än mig -- har man i långa tider dekorerat brösten till julgranslikande historier. Där har man verkligen använt sig av belöningssystem av det här slaget.

Fru talman! Jag talar inte i första hand för väljarna, Catarina Rönnung. Jag talar för svenska folket. Det är visserligen väljarna, men det är inte bara våra väljare -- gubevars; det vore i och för sig bra i vissa stycken. Jag är tacksam för att jag från Catarina Rönnung får kvitto på att man i det socialdemokratiska partiet gärna sväljer inkonsekvenser. Det fick vi nyss veta, och det var ju bra -- det kan ju då gälla även andra områden. Om nu Catarina Rönnung tycker att det är en internationell praxis att man kan tillerkänna utländska medborgare ordnar men inte de egna medborgarna har jag den smärtsamma plikten påpeka att många andra europeiska länder -- dess värre, från Catarina Rönnungs synpunkt sett -- tillerkänner sina egna medborgare rätten att erhålla inhemska ordnar.

Fru talman! När Gustaf Mannerheim år 1919 blev statschef i Finland med titeln riksföreståndare var en av hans första åtgärder att införa ett ordenssystem. Denna man -- som är den ende person i världshistorien som räddat sitt land fem gånger och som har börjat röna alltmer uppskattning i breda lager i Finland, i varje fall bland nästan samtliga historiker -- förstod att detta var ett bra och billigt sätt att belöna medborgarna. Sverige är enligt vad jag vet det enda civiliserade land som inte har ordnar och -- det vill jag också säga -- det enda civiliserade land som inte har betyg förrän i klass 8 i grundskolan. Det är ganska märkligt. Då frågar man sig: När blev det så här? Jo, under 70-talet, under den tid då Olof Palme dominerade det socialdemokratiska partiet. Socialdemokratiska partier i andra länder har kunnat acceptera ordnar; om socialdemokraterna får det själva tycker de att det är bra. Nyligen träffade jag ordföranden för en av våra största folkrörelser. Han uppgav att det var ganska så pinsamt att gå på banketter ute i Europa. När han var den ende som inte hade ordnar på bröstet undrade folk om han hade gjort något fel eller om han hade råkat i vanrykte. Det kan alltså leda till en del komplikationer. År 1959 hade Socialdemokraterna en framgångsrik affischkampanj inför ATP-valet. Ni kommer kanske alla ihåg affischen där det stod: Gärna medalj -- men först en rejäl pension. Den affischen har för övrigt själv fått medalj nu på senare tid; det är enligt bedömare den bästa politiska affisch som har gjorts i Sverige. Det här med medalj var naturligt för de gamla socialdemokraterna -- jag tänker på Branting, Per Albin Hansson och även Tage Erlander. Men på 70 talet skedde det en kulturrevolution inom partiet. Jag skall också kommentera Hedenius artikel. Det är mycket länge sedan jag läste den. Jag vill minnas att Hedenius själv var oerhört negativ till ordensväsendet. Han hade rätt i mycket, men han angav också att han efter sin titel i universitetskatalogen i stället för RVO och liknande ordenstitlar ville ha VOPS. Det betyder: vägrar orden av personliga skäl. De som inte vill ha ordnar kan ju tacka nej, men de som önskar sådana får gärna ta emot dem. Jag har sett många exempel på att människor, från Sveriges breda lager, 20--40 år efter det att de har fått en orden fortfarande talar om det med stolthet. Detta är betydligt billigare än de fallskärmsavtal som finns i dag.

Fru talman! Det här sättet att resonera är typiskt. Socialdemokraterna säger: Det är bara vi som vet hur det skall vara. Alla andra länder i världen har fel. Det är bara vi socialdemokrater som kan det här med betyg, ordnar, skolan osv. Alla andra har fel, även alla andra socialdemokratiska partier i världen. Det finns inte ett enda socialdemokratiskt parti utom det svenska som har velat avskaffa ordensväsendet. Jag tycker att ni skall börja tänka om och läsa litet mer om vad Branting och Per Albin tyckte. Ni kanske även borde läsa Tage Tack!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

Fru talman! Jag yrkar bifall till Berith Erikssons meningsyttring till betänkandet.

Fru talman! I betänkande 1993/94:JuU1 som vi nu diskuterar behandlar justitieutskottet regeringens proposition om en ny ordningslag och förslag till ändringar i viss annan lagstiftning. Den nya ordningslagen skall ersätta allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster. I propositionen framhålls att syftet med den nya lagen dels är att anpassa allmänna ordningsstadgans föreskrifter till regeringsformens bestämmelser om normgivningsmakten, dels är att hålla samman de grundläggande ordnings och säkerhetsföreskrifterna. Justitieutskottet har i betänkandet enhälligt tillstyrkt regeringsförslaget. I betänkandet uttalar utskottet att regeringsförslaget innebär dels att de konstitutionella aspekterna på ordningslagstiftningen får en lösning, dels att ordningslagstiftningen anpassas till dagens behov och krav när det gäller såväl lagstiftningens innehåll som dess tekniska utformning. Tilläggas bör också att justitieutskottet föreslår att ikraftträdandet av ordningslagen och övergångsbestämmelser senareläggs tre månader för att man skall hinna med de förändringar som behövs. Såväl konstitutionsutskottet som kulturutskottet har tillstyrkt propositionens förslag. Fru talman! Jag tänkte inte göra någon större utläggningen om betänkandet, eftersom det är ett enigt utskott som står bakom detsamma. Jag vill i stället yrka bifall till hemställan i dess helhet. Jag vill emellertid ta upp en fråga som rör den meningsyttring som Berith Eriksson har avgett. I en av motionerna föreslås det att maxstraffet för överträdelse av förbudet mot offentliga pornografiska föreställningar höjs till fängelse i två år. Ett huvudsyfte med förbudet är att motverka förekomsten av prostitution. Det finns väl inga tvivel om att vi är många som delar motionärernas oro över att sexklubbsverksamheten fortsätter trots kriminaliseringen. Att prostitution förekommer i dessa sammanhang ökar naturligtvis oron. Denna verksamhet, då kvinnor framställs och exploateras som enbart sexobjekt, ger uttryck för en kvinnoförnedrande människosyn som jag för egen del känner stark avsmak för. Men frågan är ändå om det är strängare straff eller om det är andra åtgärder som i första hand behövs för att man skall komma till rätta med problemet. Justitieutskottet, som är enhälligt i sitt uttalande i betänkandet, påpekar att det är polisens och åklagarnas skyldighet att övervaka efterlevnaden av förbudet. Men utskottet menar också att det krävs olika insatser med social inriktning i syfte att förhindra att unga människor vistas i olämpliga miljöer. Enligt min mening kan vi inte heller frånta föräldrar och skola ett mycket stort ansvar för att barn och ungdom ges sådan uppfostran, sådana etiska regler och sådan människosyn att de inte känner för att ställa upp i den här typen av verksamheter. Utskottet påpekar att en prostitutionsutredning pågår. Den skall bl.a. göra en kartläggning av prostitutionens omfattning och överväga om prostitution bör kriminaliseras. Fram till dess att denna utredning har avgett sitt betänkande, senast vid utgången av år 1994, finns det skäl att avstå från påföljdsförändringar vad gäller sexklubbsverksamheten. Till sin natur kan ju den verksamheten anses ligga mycket nära prostitutionsproblematiken.

Fru talman! I detta betänkande behandlas en av de motioner som jag väckte under den allmänna motionstiden. Den motionen går ut på att det skall vara förbjudet att bära mask vid allmän demonstration. Jag tänker göra en liten demonstration genom att nu ta på mig en mask. Jag tycker inte att man skall se ut som jag nu gör när man demonstrerar i ett fritt land som Sverige. Man skall inte klä sig så här när man är med i en öppen demonstration i ett land som har yttrandefrihet och tryckfrihet. Om man gör det har man något annat syfte. Nu vill polisen att det skall vara förbjudet att bära mask i en demonstration. Det är troligt att man bär mask för att man vill gömma sin identitet. Man kanske kastar sten eller slår människor med påkar. Om man bär mask kan polisen inte identifiera vem som har gjort det. Detta är inte värdigt ett svenskt demokratiskt samhälle. Jag tycker därför, fru talman, att man skall ha öppet visir när man demonstrerar. Man skall stå för vad man säger. Det går min motion ut på. Nu har justiteutskottet sagt nej till det här. Man har avstyrkt motionen. Jag tänkte bara litet kort ange motionens innehåll. Jag skrev följande i januari: ''Att demonstrera för att ge uttryck för kritik, krav, protest, åsikt etc. är en grundlagsfäst rättighet. Det är bra och vi skall vara rädda om och värna demonstrationsfriheten. Fria medborgare i ett demokratiskt samhälle skall öppet kunna manifestera sina åsikter genom demonstrationer och då kunna påräkna polisens skydd. Det förekommer dock att demonstranter söker dölja sin identitet genom att vid demonstration bära stickade huvor, masker eller liknande. Detta strider enligt mitt förmenande mot hela demonstrationsidén. Man kan på goda grunder misstänka att den som bär ''rånarhuva' vid demonstration är ute i helt andra syften än att fredligt demonstrera för sina åsikter. Varför skulle man annars vilja dölja sitt ansikte? Därför bör demonstrationstillstånd förenas med villkor att deltagarna uppträder öppet, utan maskering.'' Det här har inte justitieutskottet bemött. Man har bara talat väl om demonstrationsrätten. I det fallet har jag naturligtvis aldrig haft någon annan synpunkt. Det gäller i stället möjligheten för polisen att vidta åtgärder så att människor inte uppträder i rånarhuvor och är anonyma. Jag yrkar bifall till min motion Ju840 under punkt

Fru talman! Jag skall inte yrka bifall till min motion, vilket jag i och för sig skulle ha lust med. Jag är fruktansvärt trött på det smällande som äger rum en månad före nyår och minst en månad efter nyår och som skrämmer livet ur både människor och djur. Utskottet har avstyrkt mitt förslag. ordningslagen. Undantag härifrån bör, enligt förslaget, göras för den som använder pyrotekniska varor utan polisens tillstånd där sådant krävs. Enligt departementschefen är det fullt tillräckligt med penningböter som påföljd för överträdelser av det slaget.'' Man föreslår böter som normalpåföljd. Undantag från böter kan göras om man använder pyrotekniska varor utan polisens tillstånd. Är det någon mer än utskottet som kan förstå vad som menas? Det är motsägelsefullt. Böter är påföljden, men man behöver inte bli bötfälld om man gör det här utan att ha polisens tillstånd. Jag skulle gärna vilja att utskottet förklarar vad som menas. Förhoppningsvis menar man väl något annat, något som är bra. Men det går inte för vanliga människor att uttyda det.
Fru talman! Motionskravet från Karl-Göran Biörsmark angående förbud att använda mask vid demonstration kan naturligtvis synas vara ett relevant krav. Skall man ha rätt att demonstrera skall man våga stå för sina åsikter och visa sitt ansikte, kan man tycka. Vi måste ändå komma ihåg att den yttrande-, mötesoch demonstrationsfrihet som vi har i vårt land och som man saknar i många andra länder är något mycket värdefullt som vi säkert alla vill slå vakt om. Därför måste vi vara mycket försiktiga med att begränsa de s.k. opinionsfriheterna. Justitieutskottet har inte funnit att något av de kriterier är uppfyllt som krävs för att en begränsing enligt motionsönskemålet skall kunna göras. Försiktighetsprincipen har fått gälla. Därför har ett enigt utskott också avstyrkt bifall till motionen. Wiggo Komstedt undrade över böter för användande av pyrotekniska attiraljer. Jag förstår det så att kapitel 3 innehåller flera paragrafer. Böter kan förekomma, dvs. dags eller penningböter. Men just för den här typen av enklare pyrotekniska artiklar är det fråga om penningböter, enligt justitieministern.
Fru talman! Kjell Eldensjö talar väl om rätten att demonstrera och demonstrationsfrihet. Jag är den siste att förneka människor rätten att demonstrera. Jag poängterar att man inte skall göra det dolt och gömma sig bakom en mask. Då står man inte för det som man egentligen går ut och demonstrerar för. Det tycker jag är en otäck utveckling i det svenska samhället och i det öppna demokratiska samhället. Att människor skall gå och demonstrera och gömma sig för tankarna till Ku Klux Klans demonstrationer. Vi vet hur svårt polisen har det i demonstrationer där deltagarna gömmer sig bakom masker och med stenar och andra tillhyggen slår sönder fönsterrutor och även männniskor. Man kan inte identifiera de maskerade demonstranterna. Jag menar att polisen skall få möjlighet, vilket de så gärna själva vill, att när de ger tillstånd till en demonstration poängtera att demonstrationen skall ske utan att deltagarna gömmer sin identitet bakom en mask. I Tyskland finns denna möjlighet. Där har man en sådan lag. Varför skulle inte Sverige kunna ha det? Jag yrkar bifall till min motion Ju840.
Fru talman! Jag kan ha förståelse för Karl-Göran Biörsmarks inställning. Justitieutskottet har dock övervägt frågan noga. Man har kommit fram till att man inte skall vidta några förändringar. Om man börjar genomföra en sådan här förändring kanske man kommer att få genomföra nya förändringar. Det kan t.ex. bli så att människor klär ut sig på ett visst sätt och därigenom döljer sin identitet. Då kan vi få en utveckling som vi inte önskar när det gäller demonstrations och opinionsyttringsfriheten.
Fru talman! Jag blev inte mycket klokare av den förklaringen som utskottstalesmannen försökte ge. Det är möjligt att man skall använda sig av en sådan här form av skrivning i ett utskottsbetänkande. Jag har ambitionen att de beslut som fattas i denna kammare och som gäller svenska folket skall kunna förstås. Om man menar böter och skiljer på böter och penningböter, bör man i så fall skriva ut detta. Jag tror inte ens att justiteutskottets ledamöter på ett torgmöte skulle kunna förklara vad de menar om de skriver på det här sättet. Om det är skillnad på de olika bötespåföljderna får skrivningen inte vara så motsägelsefull som den jag har citerat. Ni borde faktiskt förklara vad ni menar.
Fru talman! Nu säger Kjell Eldensjö att han mycket väl förstår min argumentering och att han har stor förståelse för mina synpunkter. Varför går han då inte in i debatten om de frågor jag tar upp i min motion. Utskottet har inte kommit med något bemötande i sak. Man har bara rapat upp demonstrationsfriheten, rätten att demonstrera m.m. Det är inte detta det är fråga om. Det här stöder vi alla. Man har inte gått in på problemen, nämligen den maskering som demonstranterna använder för att gömma sin identitet. Det har man inte tagit upp i betänkandet. Det tycker jag är svagt. Man borde ha sett på frågan mera seriöst. Man har bara yrkat avslag på motioner i den allmänna motionsfloden i parti och minut. Även den här motionen har följt med. Det här är ett problem som är för allvarligt för att behandlas på det sättet. Utskottet borde överväga frågan noga. Det finns, som sagt, exempel att hämta ifrån andra länder. Tyskland har en sådan här lagstiftning.
Fru talman! Till Wiggo Komstedt har jag inget annat att säga än att det är möjligt att skrivningen kunde ha varit klarare. Den förklaring jag gjorde förut är den som gäller. När det gäller Karl-Göran Biörsmarks förslag har jag sagt vad som är utskottets mening. Jag har inget ytterligare att tillägga i denna fråga.
Fru talman! Jag vill bara göra ett litet tillägg till er som har lyssnat på den här diskussionen. Tänk på hur ni trycker på knappen när jag nu yrkar bifall till min motion Ju840. Stöd gärna den motionen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern om stödet till Sydafrika. Vi närmar oss nu alltmer den dag då det sydafrikanska folket skall gå till val. Jag skulle vilja fråga statsministern varför regeringen ännu inte har tagit ställning till det fortsatta stödet till ANC. Jag tycker att det är angeläget att det förslag som SIDA har lagt fram i den här saken snarast blir behandlat av regeringen och att det blir ett positivt ställningstagande till förslaget.
Fru talman! Jag tackar Hans Göran Franck för frågan. Som Hans Göran Franck känner till är denna fråga föremål för diskussion. Det är diskussioner som förs både med företrädare för ANC och med företrädare för oppositionen här i riksdagen. Vi är angelägna om en bred parlamentarisk förankring. Sverige har som bekant under mycket lång tid stött arbetet för en övergång till demokrati och frihet för alla, för lika rättigheter i Sydafrika. Vi ser nu att detta blir möjligt med den övergångsregering som inom kort kommer att installeras, i och med valen till den konstituerande församlingen. Därmed övergår Sydafrika till att bli en demokrati bland andra demokratier. Svenskt stöd kan då gälla demokratin och utvecklingen av detta land, men självfallet inte enstaka politiska partier, vilket det vara månde. Här måste alltså ske en förändring av stödet. Det är tidpunkten och formerna för detta som vi nu diskuterar. Att förändringen måste ske och att vi inte kan ge stöd till politiska partier är något vi har diskuterat med ANC sedan lång tid tillbaka. Det är i dessa delar inte kontroversiellt.
Fru talman! Jag skulle verkligen vilja veta när regeringen kommer att fatta ett beslut och om regeringen anser att det finns något hinder för att ge stöd åt den allmänna demokratiska verksamhet som ANC bedriver i Sydafrika. Den är mycket viktig för att säkra demokratin.
Fru talman! Vi är självfallet beredda att ge stöd till allmän demokratisk verksamhet samt till ekonomisk och social utveckling i Sydafrika även sedan Sydafrika har blivit en demokrati, Hans Göran Franck. Det tycker jag närmast är en självklarhet. Däremot kan inte detta stöd vara exklusivt för en politisk gruppering eller ett politiskt parti, utan stödet måste rimligen få en bredare inriktning. På frågan om när vi är beredda att fatta beslut vill jag svara att vi är beredda att fatta beslut nu. Men, som jag sade, vi eftersträvar en bred enighet kring de här känsliga avvägningarna. Det är därför vi har en diskussion inom ramen för Utrikesnämnden och även med företrädare för oppositionen. Den dialogen är ännu inte avslutad.
Fru talman! Regeringen har gett ut en officiell redovisning av vad som skett under dess två första riksdagsår. Förnyelsen av Sverige hette den boken. Tyvärr är den fylld av grova sakfel och vilseledande information. Jag tvingas konstatera att det avsnitt som är mest bemängt med felaktigheter och vilseledande skrivningar är det avsnitt som statsministern egenhändigt har undertecknat. Jag vill därför fråga Carl Bildt: Vad tänker regeringen göra för att dementera och rätta till dessa felaktigheter?
Fru talman! Jag har noterat att Jan Bergqvist i den offentliga debatten har försökt att dra i gång en stor debatt om detta. Man kan ha delade meningar om vad som är felaktighet eller inte. Vi har litet olika värderingar av regeringens insatser och av värdet av den inriktning som regeringen har gett politiken. Om Jan Bergqvist anser att de av honom påstådda felaktigheterna är av grov natur är jag självfallet beredd att åtgärda dem genom att så snart som möjligt ge ut en helt ny upplaga av denna skrift.
Fru talman! Den här skriften har också spritts till skolor, tidningsredaktioner och allmänheten. Alla har inte kunnat ta del av den tidningskritik som förekommit. Det finns konkreta sakfel i Carl Bildts avsnitt när det gäller företagskonkurser och BNP utveckling. Det går att visa på punkt efter punkt att det är felaktigheter som bör rättas till. Anledningen till att jag är upprörd över hur man missbrukar statens information är att detta inte är något enstaka exempel. Nu har det kommit en ny skrift som heter Att renovera en förfallen kriminalpolitik. Att kalla detta för en valbroschyr vore fel mot valbroschyrerna. Men det är ett oerhört missbruk av statens objektiva information som sker. Här finns också grova fel, som behöver rättas till. Vad tänker statsministern göra för att få ordning på detta?
Fru talman! Jag tror att jag svarade på frågan första gången. Självfallet finns det i en skrift som sådan siffror som kan diskuteras, t.ex. om konkursutvecklingen. Det är alldeles självklart att de siffrorna också blir något föråldrade med tiden. Utvecklingen medför att gamla siffror blir gamla. I det här fallet kan man ha delade värderingar om hur de ser ut. Jag är, som jag sade till Jan Bergqvist, beredd att medverka till att en ny upplaga ges ut, och att den sprids till samma kretsar som har fått den tidigare upplagan. Det tycker jag ingår i den naturliga informationsskyldighet som en regering har om inriktningen av sin politik. Jan Bergqvists önskemål är noterat, och det kommer att verkställas.
Fru talman! Jag har en fråga till skatteministern med anledning av det förslag som har lagts fram beträffande förändringen av aktiebeskattningen. Förslaget innebär att skillnaden mellan direktägda aktier och aktier i fonder och pensionsförsäkringar blir ganska liten. Jag undrar vilken skatteministerns bedömning är. Priset för att spara i pensionsförsäkring och ha sitt kapital låst är ganska högt. Vilken är skatteministerns kommentar?

Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern som rör den s.k. finansieringslagen, som reglerar uppbyggnad av resurser för kärnkraftens avveckling och avfallsbevaring m.m. Sedan lagen trädde i kraft 1982 har avgiften på kärnkraftsproducerad el höjts en gång. Det skedde 1984. Sedan 1987 har statens egen oberoende expertis och myndigheter i de här frågorna, SKN och sedan i fjol SKI, varje år föreslagit en höjning av avgiften efter grundliga beräkningar och överväganden. Samtliga dessa propåer har avslagits av de berörda regeringarna. Konsumentpriserna och byggnadspriserna har under samma tid ökat med 106 %, medan kärnkraftsavgiften höjts med SKI kommer även i år att föreslå en höjning, denna gång en större höjning än tidigare. Jag vill fråga: Är statsrådet Olof Johansson beredd att nu tillbakavisa kärnkraftsproducenternas önskemål om en oförändrad avgift och följa SKI:s rekommendationer?
Fru talman! Den här frågan är inte färdigberedd. Framställningen från SKI som kommer årligen har inte inkommit till regeringskansliet, men vi har berett oss på att ta upp frågan i hela dess vidd genom den finansieringsutredning som regeringen har tillsatt och som nu verkar. Utredningen är ombedd att komma med ett delförslag i just den fråga som nämns här. Det har funnits starkt motstående uppgifter om tillförlitligheten i de kalkyler som tidigare har gjorts. Jag har ingen anledning att motsäga de uppgifter som nu nämndes. Så här har vi hanterat frågan. Det är viktigt att det blir ett direkt avgörande den här gången, eftersom vi nu kommer att ha underlag från såväl myndigheten som den utredning vi har tillsatt om finansieringsförhållandena i stort för kärnkraftens avveckling och för avfallshantering.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga om renslakterierna till jordbruksministern. Tidigare har samerna, genom den anordning man har haft, skött renslakten på ett alldeles utomordentligt sätt. Veterinärbesiktningen har varit utomordentlig och noggrann. Nu har det kommit en ny bestämmelse, som gör möjligheten att slakta renar både dyrare och krångligare. Varför gör man så?
Fru talman! Att vi höjer standarden på renslakterierna beror framför allt på att vi närmar oss EG och att vi skall ha möjlighet att i framtiden exportera renköttet. Det är ganska angeläget att detta exklusiva kött kan finnas med på en marknad där det kan köpas till rätt pris och inte, som fallet är i dag, så att säga ätas upp till alltför låga priser på en lokal marknad. Jag tror därför att det är bra att vi höjer kravnivån. Det finns också ett stöd från samhället för att bygga upp slakterierna. Om det skulle vara onödigt krångligt är jag beredd att undersöka saken. Jag tycker inte att man skall göra saker krångligare än de behöver vara.

Fru talman! Det som Georg Andersson sade är helt rätt. Jag fick frågan av en redaktör på tidningen Dagen om vad jag ansåg om det faktum att ryska judar utvisas från Sverige, medan man i en lång rad andra länder, jag tror i samtliga övriga länder, låter de ryska judarna stanna kvar. Man anser nämligen att det för närvarande finns latenta oroligheter i Ryssland, och det är svårt att överblicka framtiden där. Jag sade till reportern att det här naturligtvis egentligen inte är min fråga, eftersom den ligger under minister Friggebos domvärjo. Min personliga uppfattning menar jag att jag har rätt att ge till känna. Jag hade helst sett att man hade dröjt med utvisningen av den lilla gruppen det handlar om. Jag menar att det skulle te sig mycket svårt för oss om någonting inom den närmaste tiden inträffar i det forna Sovjetunionen som innebär att antisemitismen blommar upp än mer än på det sätt vi för närvarande ser den existera. Det är självklart att jag för resonemang med mina kolleger i den här frågan.
Fru talman! Nu är det i och för sig den konstitutionella aspekten som jag i första hand är ute efter. Eftersom Alf Svensson är ansvarig för frågor om mänskliga rättigheter och riktar kritik mot de myndigheter som har att handlägga dessa frågor, utgår man ifrån att det är regeringens avsikt att göra förändringar i politiken. Men om jag förstod svaret här rätt, är det inte regeringens avsikt att vidta några åtgärder. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Det här är inget regeringsärende, som Georg Andersson väl vet. Men det vore förfärligt om jag som ansvarig minister för frågor om mänskliga fri och rättigheter inte skulle våga uttrycka en personlig uppfattning i ärendet.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

Vi är nu inne i ett skede där vi minskar underskottet i statsbudgeten för att dämpa ökningstakten i den totala statliga skuldbelastningen. Det är självklart att de åtgärder som vi vidtar för att privatisera och sälja ut i första hand är motiverade av att vi vill att de företag som är aktuella skall fungera bättre på marknaden, i andra hand av att de medel som vi får till vårt förfogande kan användas dels till infrastrukturinvesteringar, dels också till att mildra den oroväckande utveckling som vi har av statsskulden.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till skatteministern angående tjänstebilsbeskattningen. Har regeringen helt givit upp försöken att skapa en rimlig modell, som innebär att marginalkostnaden för den enskilde resenären inte blir noll? Ur miljösynpunkt är det här ett bekymmer, eftersom biltrafiken stimuleras på bekostnad av andra trafikslag.

Fru talman! Statsminister Bildt höll den 13 oktober ett stort ideologiskt anförande inför Föreningen Svensk handel. Rubriken var Det liberala systemskiftet. Det systemskiftet kan vi återkomma till i en interpellationsdebatt senare. Min fråga nu gäller statsministerns kommentar kring nobelpristagaren professor Norths budskap. Statsministern väljer tyvärr att läsa nobelpristagaren som en viss berömd underjording sägs läsa Bibeln. Kärnan i Norths budskap är ju -- om jag starkt sammanfattar hans bok Västerlandets uppgång -- att kapitalismen behöver två saker, inte bara en. Den behöver kapitalister som är beredda att investera och som ser vinstmöjligheter. Inget att säga om det. Men kapitalismen behöver också motstånd, lagar och regleringar, dvs. med andra ord: en stark stat, en stat som beställer, som sätter ramar, som är principiell, som är någorlunda förutsägbar och som garanterar en stark infrastruktur för alla medborgare, alla landsdelar, alla företag. Det är alltså detta som är kärnan i budskapet. Min fråga är då: Varför väljer statsministern att glömma bort Norths budskap om den starka staten och bara rikta in sig på marknad, äganderätt och näringsfrihet?
Fru talman! Jag tackar Widar Andersson för frågan och jag hoppas att vi får möjlighet att återkomma i den form som gör det möjligt att diskutera den något vidare -- Widar Andersson har framställt en interpellation till mig om detta. Jag vill i allt väsentligt instämma i den beskrivning som Widar Andersson ger. Den fanns också med i mitt anförande, har jag för mig. Douglas Norths teser är värda att uppmärksamma. Han säger att den ekonomiska utvecklingen i västerlandet blev möjlig när man fick instutioner som garanterade äganderätten. Då blev det möjligt för människor, familjer och företag att agera på ett sätt som gjorde att det gick bra för dem och också för samhället. Det är självklart att dessa institutioner till stor del garanterades av staten, den starka, men begränsade, liberala staten. Äganderätten är icke möjlig utan en lagstiftning, och denna lagstiftning är inte möjlig utan en stat, framför allt den typ av demokratisk rättsstat som jag förordar. Detta är viktigt och ett ideologiskt stöd för de principer som jag ofta företräder i mina olika anföranden. Utan en stat som är stark, men begränsad, som garanterar äganderätt och rättvisa kommer vi aldrig att få ekonomisk och social utveckling i de länder som nu befinner sig på marschen från ett system, där staten tidigare bestämde allt och där avskaffandet av ägandet var upphöjt till ideologisk princip.
Fru talman! Staten skall förvisso vara stark, men jag finner det oroväckande att statsministern så starkt betonar marknaden. I sitt anförande talade statsministern triumferande om de kilometerlånga kiosker som finns i Moskva. Det stora problemet där är ju det totala förfallet i staten. Dessa kiosker av spirande kapitalism, vad betyder de när staten förfaller?
Fru talman! Det är en fråga som många ställer sig. Nu har vi kommit ut på de djupa ideologiska vattnen. I alla dessa samhällen där staten skulle sköta allting avskaffade man rätten till ägande och marknadsekonomin. Man styrde och reglerade alla människors liv. Men vi kunde se hur allting förföll. Det var inte bara staten som förföll i det f.d. Sovjetunionen -- allt förföll. I många fall befinner sig nu samhällena materiellt och moraliskt i ett utomordentligt eländigt tillstånd. Det som Douglas North lär oss är att förutsättningen för att dessa samhällen skall kunna häva sig upp ur sin materiella och moraliska misär är att en stat etablerar institutioner och regler för individerna. Och bland den allra viktigaste av dessa regler är rätten till privat ägande. Utan rätt till privat ägande, finns inga möjligheter till handel, och utan handel finns inga möjligheter till välfärdsutveckling.
Fru talman! För ett år sedan, hösten 1992, tillsattes en särskild kommitté under ledning av Jan Wallander. Denna kommitté skulle analysera orsakerna till bankkrisen, tillsynen och hur regelverket för bankerna hade fungerat resp. inte fungerat. Enligt kommittédirektiven skulle kommittén avlägga sin rapport 1994, men dessförinnan skulle den i delrapporter redovisa resultatet av arbetet. Vi har ännu inte sett till några delrapporter. Kan statsrådet Lundgren kommentera situationen, och när kan vi förvänta oss ett utkast till delrapport?

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern om Öresundsbron. Det har på senare tid kommit olika besked från olika ministrar om när regeringen är redo att besluta i frågan. Vi är nu många som är otåliga och väntar på beslutet, så att bron kan börja byggas -- jag förutsätter att statsministern har kvar sin uppfattning om att det behövs en bro.
Fru talman! Jag tror inte att det har kommit olika besked när det gäller tidpunkten för regeringens prövning. Men det har kommit litet olika besked -- vilket jag beklagar, men som jag inte har möjlighet att påverka -- om tidpunkten för när Vattendomstolen skall avge sitt yttrande. Jag tror att det är Vattendomstolen som är den sista remissinstans som skall inkomma med ett yttrande. Vattendomstolen har en mycket specifik roll, eftersom den har att pröva enligt vattenlagen. Enligt de besked som jag och -- som jag har kontrollerat -- miljöministern har fått kommer november. Det ger möjlighet för regeringen att göra sin prövning, och den skall regeringen göra inom den tidsplan som vi här i kammaren tidigare har talat om, inom den tidsplan som finns i avtalet med Danmark och inom den tidsplan som man har kommit överens med den danska regeringen om. Här föreligger inga oklarheter.
Fru talman! Jag har en fråga till skatteministern. Under 1994 kommer en allmän fastighetstaxering att genomföras för hyreshus. De provvärderingar som nu har genomförts visar att fastighetsskatterna kommer att höjas kraftigt. Skall man ta ut de höjda fastighetsskatterna på höjda hyror, kommer det att bli jobbigt för många hyresgäster. Min fråga är då: Är skatteministern beredd att begränsa dessa effekter?

Fru talman! Jag vill rikta min fråga till miljöministern. Ungdomens miljöriksdag hölls i Stockholm, samtidigt som man började att avverka urskogen i Njakafjäll. Området har av ett internationellt nätverk utsetts som ett av tio världsunika skogsområden som man vill bevara till eftervärlden. Det är inte underligt att de här ungdomarna blir upprörda. Dessutom avverkas skogen med hjälp av AMS-pengar. Därtill kommer att regeringen förra veckan presenterade en strategi för att bevara den biologiska mångfalden. I våras antogs också en ny skogsvårdslagstiftning, där miljömål och produktionsmål skulle jämställas. Det är vackra ord, Olof Johansson, men det skapar inte ett hållbart Sverige, där ursprungliga områden med en mångfald av växter och djur bevaras. Det börjar bli dags för regeringen att leva upp till allt tjusigt tal om miljövård och bevarandearbete. Vad tänker miljöministern och regeringen göra för att rädda urskogen på Njakafjäll?
Fru talman! Som frågeställaren vet har inte regeringen något direktkommando över utvecklingen i ett sådant här ärende. Det måste man i så fall skapa sig, vilket tar tid. Bakgrunden till att denna fråga inte har varit ett regeringsärende -- låt mig säga detta med tydlighet så att inga missförstånd uppstår -- är att Naturvårdsverket har gjort en prioritering som innebär att man delar in bevarandevärda områden i olika klasser. I det här fallet har man t.ex. prioriterat Blaikfjället framför Njakafjäll, vilket är Naturvårdsverkets uppgift inom ramen för de anslag som riksdag och regering ställer till förfogande. De har dessutom sagt att man inte har råd att bevara båda. Jag har för det första bett mina medarbetare att ta kontakt med Naturvårdsverket för att utan några pekpinnar -- det vore ministerstyre -- efterhöra grundvalen för deras ställningstagande, och för det andra skall de efterhöra möjligheten till omprioritering mellan i första hand Blaikfjället, som skulle kosta en del att lösa in, och i andra hand Njakafjäll. Något ytterligare har regeringen hittills inte kunnat göra.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Det gäller Råma sockerbruk på Gotland. Vi har ju en ekologisk livsmedelsdag här i riksdagen i dag. Där togs denna fråga upp. Det produceras inget socker i Sverige eller Europa som är ekologiskt odlat. Jag tycker att det skulle vara en otroligt bra affärsidé. Vi vet nu att det är ett danskt företag som äger Råma sockerbruk. Min fråga till jordbruksministern är: Kan jordbruksministern tänka sig att tillsätta en arbetsgrupp som tar kontakt med det danska företaget för att försöka marknadsföra denna utmärkta idé, att på Gotland skapa Europas enda ekologiska sockerbruk?
Fru talman! Vi har ganska goda kontakter med Danisco, dvs. ägaren till Svenska sockerbolaget som äger Råma sockerbruk. Ett första önskemål är att detta sockerbruk skall kunna drivas ytterligare något år efter 1995. Detta har man från ägarens sida sagt ja till. Emellertid är sockerbruket väldigt litet jämfört med dagens normalstorlek. Men det är i alla fall angeläget att sträva efter att behålla sockerbetsodlingen på Gotland. När det gäller frågan om ekologiskt socker är detta snarast en marknadsfråga. Om det finns en efterfrågan på detta socker, skulle man säkert kunna tänka sig att producera detta. Det finns i dagsläget en begränsad efterfrågan, men den kräver troligen inte ett helt sockerbruk. Hur det kommer att se ut i framtiden vågar jag för närvarande inte ha någon uppfattning om.

Fru talman! De nya förutsättningar som förändringar i vår omvärld skapar är en utmaning för det nordiska samarbetet. Utvecklingen i Europa, särskilt den europeiska integrationsprocessen, var utgångspunkten för det initiativ till att reformera det nordiska samarbetet som statsministrarna tog vid sitt möte i Mariehamn i november 1991. Syftet med detta reformarbete är att finna former för ett stärkt och vitaliserat samarbete inom en europeisk ram. Samarbetet stärks på områden som är av genuint gemensamt intresse. Vidare utvidgas det politiska samarbetet om europeiska och regionala samarbetsfrågor för att underlätta ländernas deltagande i EES och EG-samarbetet. Regeringssamarbetet i utrikes och säkerhetspolitiska frågor utvecklas, bl.a. genom tätare möten mellan utrikesministrarna. En debatt i utrikes och säkerhetspolitiska frågor är ett nytt inslag i Nordiska rådets höstsessioner. Det innebär att den svenska utrikesministern vid den förestående sessionen i Mariehamn i november kommer att lämna en utrikes och säkerhetspolitisk redogörelse. EES-avtalet innehåller en nordisk klausul som säger att avtalet inte innebär något hinder för det nordiska samarbetet, så länge det inte försvagar tillämpningen av EES-avtalet. De nordiska statsministrarna har uttalat att ett förhandlingsmål i nu pågående förhandlingar om utvidgning av EG:s medlemskrets är en liknande nordisk klausul i EG Många av de nuvarande avtalen mellan de nordiska länderna innebär att större åtaganden görs gentemot nordiska stater än gentemot EES länderna, exempelvis arbetsmarknads och trygghetsöverenskommelserna. Genom den nordiska klausulen i EES-avtalet och den eftersträvade klausulen i fördraget om EG medlemskap skapar vi möjligheter till fortsatt nordiskt samarbete inom en vidare europeisk ram. Det nordiska samarbetet skall enligt de nya riktlinjerna koncentreras till de genuint gemensamma nordiska frågorna. De nordiska resurserna är begränsade. Vi skall därför inte belasta det nordiska samarbetet med sådant som kan skötas bättre i andra politiska sammahang. När vi tar initiativ till nya nordiska samarbetsprojekt bör vi ordentligt pröva om de verkligen mest är lämpade för nordiskt samarbete eller snarare hör hemma på det nationella planet eller i något annat internationellt organ. För att anpassa samarbetsorganisationen till de nya målsättningarna koncentreras resurserna inom Nordiska ministerrådet till sju prioriterade satsningsområden: kultur, forskning och utbildning, miljö, medborgarnas rättigheter, ekonomi, fiske och juridiska frågor. Särskild vikt läggs vid en väsentlig satsning på kultur-, utbildnings och forskningsområdena. Även samarbetet på miljöområdet och samarbetet med Baltikum ges fortsatt hög prioritet. De nordiska miljöministrarna har tagit upp en diskussion om en nordisk strategi på miljöområdet. En viktig punkt i strategin bör vara gemensamma nordiska miljöskatter och avgifter. Genom samordnade insatser kan vi nå större genomslagskraft. Förnyelsearbetet har även inriktats på att rationalisera Nordiska ministerrådets organisation. Antalet ämbetsmannakommittéer har därför begränsats och ministerrådets sekretariat har omorganiserats och kostnaderna för det har minskats. En översyn har också gjorts av regelverken för det nordiska samarbetet. Regeringen förelade riksdagen tidigare i år förslag om ändring i den nordiska samarbetsöverenskommelsen, Betydande omprioriteringar föreslås inom den gällande budgetramen på 650 miljoner danska kronor i det budgetförslag som Nordiska ministerrådet lagt fram inför Nordiska rådets session i november. Ministerrådets budgetplanering utgår från att budgeten skall vara realt sett oförändrad. I det budgetförslag som samarbetsministrarna i augusti överlämnade till Nordiska rådet ökas anslagen till kultur och utbildningsområdet med 60 miljoner danska kronor. Detta finansieras genom besparingar på de flesta andra områden. Ökningen, som främst tillförs det allmänkulturella området, medger nya insatser bl.a. för språksamarbetet och det folkliga kultursamarbetet. Vidare planeras ett särskilt insatsprogram för barn och ungdom. För att bl.a. tillmötesgå sådana synpunkter som under budgetarbetets gång framförts från Nordiska rådets organ har samarbetsministrarna även beslutat att disponera det överskott i verksamheten på drygt 31 miljoner danska kronor som uppkom år 1992. Det är ett tillägg till vad som ryms inom den ordinarie budgetramen. Ministerrådet är inställt på att anslå överskottet till bl.a. Baltikumsamarbete, Som jag nämnde är budgetförslaget nu överlämnat till Nordiska rådet för behandling och ställningstagande vid sessionen i november. Därefter är det ministerrådets uppgift att fastställa den slutliga budgeten. Med det ökade budgetinflytande som nu Nordiska rådet fått genom ändringen i Helsingforsavtalet krävs det synnerliga skäl för att ministerrådet skall avvika från vad rådet föreslår. Sverige har under innevarande verksamhetsår, fram till Nordiska rådets session i Stockholm i mars Därmed har vi ett huvudansvar för att genomföra förnyelsen av det nordiska samarbetet och driva verksamheten i övrigt framåt. En av de viktigaste uppgifterna under ordförandeperioden är att hålla nära kontakt med de övriga nordiska länder, Finland och Norge, som förhandlar om medlemskap i EG. I det syftet hade statsministrarna och de för EG-förhandlingarna ansvariga ministrarna ett gemensamt möte i juli i år. I det löpande arbetet har det varit en lång rad möten, bl.a. på expertnivå om olika frågor. Sysselsättning och ekonomisk tillväxt har hög prioritet. En gemensam nordisk plattform utarbetades som bidrag till det europeiska tillväxtinitiativet inför det gemensamma mötet med EG:s och EFTA:s ekonomioch finansministrar i april 1993. Vidare diskussioner kommer att föras vid ett möte mellan de nordiska statsministrarna och finansministrarna i november. En annan fråga som prioriterats är att utreda förutsättningarna för ett nordiskt TV-samarbete via satellit. Uppdrag har givits till cheferna för de nationella TV-företagen att komma med förslag. För en vecka sedan presenterade de nordiska TV företagen, med undantag av Danmarks Radio, ett förslag om att vid sidan av de existerande marksända kanalerna gå ut i en gemensam satellitsänd TV-kanal över Norden. Statsministrarna kommer att diskutera saken vid sitt möte i november. Även vid sidan av övervägandena om en nordisk området kunna stärkas. Det gäller bl.a. möjligheterna till grannlandstittande och spridning av filmer som produceras via den nordiska film och Möjligheten att avlägsna kvarstående hinder för personers resor, uppehåll och arbete över gränserna i de nordiska länderna utreds för närvarande. Ministerrådet har för denna uppgift engagerat förre industriministern Nils G. Åsling. Låt mig slutligen nämna att arbetet med en gemensam nordisk marknad för högre utbildning och forskning fortskrider. Utbildningsministrarna fattade ett principbeslut i juni och ambitionen är att ett avtal skall vara klart i november. Det innebär att från och med höstterminen 1994 skall studenter kunna välja mellan universitet och högskolor i hela Norden på samma villkor. När det kommer till högre utbildning och forskning skall våra länder således bli en gemensam marknad. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag vill tacka nordiska samordningsministern för informationen. Som vi nu har fått höra har vi i Norden kommit längre utan någon som helst överstatlighet än vad EG har gjort i många samordningsfrågor när det gäller utbyte, gemensam arbetsmarknad osv. Jag skulle vilja ställa en fråga i ett ämne som rör det nordiska samarbetet. Det gäller en naturgasledning. Norge måste göra en ny naturgasledning, antingen till kontinenten eller tvärs över Sverige så att Finland skulle kunna fylla på sin naturgas från två håll; de får naturgas österifrån, men skulle behöva fylla på även från väster. Det finns ett intresse även från de baltiska länderna att kunna koppla på en naturgasledning. Många av kärnkraftsaggregaten står nu stilla. I stället för att satsa miljarder på dem och för att kunna avstå från kärnkraften, oljan och kolet förmodar jag att -- utöver de förnybara energikällorna -- naturgas är en nödvändig övergångslösning. Rörsystemet kan ju sedan också användas för gas som är producerad på förnybart sätt. Min fråga är: Vill nordiska samordnings och miljöministern arbeta för att Norge får betala och dra en ledning genom Sverige? Jag tycker att det borde vara ett självklart nordiskt samarbetsprojekt.
Herr talman! Det är riktigt att frågan har en viss aktualitet. Genom det beslut som den finska riksdagen fattade för inte så länge sedan med röstsiffrorna 107--90, om att avvisa byggandet av en femte reaktor, skapades naturligtvis en ny situation. Finland behöver ett ytterligare tillskott av energi. Som Birgitta Hambraeus nämnde har Norge avsättningsmöjligheter av naturgas och står inför ett val i den frågan. Nästa fråga är då naturligtvis om det finns fler intressenter; Sverige t.ex eller de baltiska staterna. När det gäller de baltiska staterna har de tre presidenterna kommit överens om att aktivera sig gemensamt i förhållande till de nordiska länderna. Man har bl.a. tillskrivit den svenske statsministern i frågan. Det finns ett intresse hos de baltiska staterna att frigöra sig från den energistruktur som man är bunden till från den gamla sovjetiska tiden. Som nordisk samarbetsminister anser jag självklart att Sverige inte får vara något hinder på vägen i det nordiska samarbetet. Samtidigt har vi i Sverige en energisituation som innebär stora överskott, utom i krissituationer när sju kärnkraftsreaktorer ställs av. Det skulle inte kunna ske utan inverkan på den svenska energiförsörjningen om vi hade en bristsituation; men vi har en överskottssituation. Sverige har då att bedöma frågan ur nordisk samarbetssynpunkt. Det är den ena delen av det hela. Det är inte rimligt att Sverige är ett hinder på vägen för ett vidare samarbete, som innefattar Norge, Sverige och Finland samt de tre baltiska staterna. Jag har vid upprepade tillfällen tagit upp frågan i miljöministerkretsen. Vi har gjort ett gemensamt uttalande, i samband med ett möte i september, med inriktningen att vi bör aktivera oss på det här området. Nu återstår naturligtvis att göra en del av de inhemska bedömningarna. Där finns en del problem. Det finns ingen motpart, dvs. en köpare, som har visat tydligt intresse. Det är på den punkten det brister. Det som är intressant är en sträckning av en ledning som inte motverkar en satsning på bioenergi, och som kan medverka till att försörja vissa delar av landet som tidigare visat intresse för naturgas, exempelvis Stockholmsregionen, Mälardalen och eventuellt Gävleområdet.
Herr talman! Om jag är rätt underrättad skulle Norge stå för alla kostnaderna för att dra ledningen till Gävle och över mitt eget län, som har tung industri -- där man nu arbetar med kol och olja -- som skulle kunna ha viss avsättning av naturgas. Stockholm Energi, som miljöministern nämnde, gick för några månader sedan ut med en stor affischkampanj där man sade att naturgasen kommer. Där finns alldeles uppenbart ett intresse för att köpa. Med tanke på att vår kärnkraftspark nu åldras står vi inför valet om vi skall tillåta statliga Vattenfall att investera miljarder i denna teknik, eller om vi skall utnyttja möjligheten att snabbt bli av med all kärnkraft och gå in för en betydligt bättre övergångslösning till det hela kretsloppssamhället.
Herr talman! Det är kanske viktigt att säga att detta inte är någon totallösning. Men om Sverige skulle introducera naturgas i ökad utsträckning innebär det naturligtvis att man får fler ben att stå på i det svenska energiförsörjningssystemet. Det gör det mindre sårbart. Det rör sig om i storleksordningen 1,5 gigakubikmeter. Det är alltså inte några stora mängder, utan drygt något tiotal terawattimmar, dvs. motsvarande drygt två reaktorer. Egentligen skall man inte ställa dessa båda företeelser mot varandra. Det viktiga är vilken vilja som finns att ställa upp med investeringskapital för att dra en ledning över svenskt territorium. Något officiellt erbjudande att finansiera detta finns inte. Det är naturligtvis en avgörande fråga. Dessutom måste det finnas en avsättning som är tillräckligt stor för att ledningen skall löna sig på sikt. Det är det som vi i det nordiska ministerrådet vill ha klarhet i. Därför har jag svarat relativt positivt och sagt att man naturligtvis bör undersöka dessa möjligheter och diskutera frågan så att man kommer till ett ställningstagande.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i den nordiske samarbetsministerns uttalande om det nordiska samarbetets betydelse och betydelsen av att vi kan utveckla det nordiska samarbetet i ljuset av dels den utveckling som nu sker i Europa, dels av de nordiska ländernas intresse av att komma närmare Ministern talade om de begränsade resurser som finns och om den prövning av olika insatser som man vill göra. Han sade att man har bestämt sig för att prioritera sju områden. Jag har ingen invändning att göra mot ett sådant resonemang. Min fråga syftade närmast till att vinna klarhet om anslaget. Ministern säger att det skall vara realt oförändrade anslag, en realt oförändrad budget. Det betyder, såvitt jag förstår, att det när vi i nästa års budget skall hantera anslaget till det nordiska samarbetet inte blir fråga om några nedskärningar. Min fråga blir då: Är detta korrekt uppfattat?
Herr talman! Ja, det är korrekt uppfattat. Jag har inte föreslagit några nedskärningar i det här anslaget. Däremot är det klart att det kommer att bli förändringar i siffrorna. Det måste nämligen ske en uppräkning mot penningvärdet. Sedan finns det en fråga till, och där vet vi inte exakt hur det blir förrän vid en senare tidpunkt när man avstämmer detta anslag. Frågan är: Hur mycket har den svenska kronan på grund av deprecieringen försvagats i förhållande till den danska kronan? Det är bara att räkna ut det. Det som jag nu har sagt är bara ett förtydligande av mitt svar. Realt oförändrade anslag har man alltså bestämt.
Herr talman! Det är ett bra besked. Det pågår ju nu i alla sammanhang en diskussion om anslagen för olika ändamål nästa år. Beskedet här är alltså bra. Men såvitt jag förstår har det funnits åtminstone tankar på att även på detta område göra nedskärningar i fråga om anslagen. Nu har vi dock fått bekräftat att så inte blir fallet.
Herr talman! Det kan förekomma missförstånd i den här diskussionen. Därför är det viktigt att nämna att det har ställts mycket hårda rationaliseringskrav på den administrativa delen av det nordiska samarbetet. Det rör sig om 20 % Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Det kan vara sådana uppgifter som har förekommit i debatten. Det handlar alltså, som jag nämnde i mitt huvudanförande, om en omfördelning för att höja nivån beträffande kultur, utbildning och forskning. Då måste nästan alla andra sektorer spara. Miljön däremot har varit ett fredat område som skall vara realt oförändrat.